Herr talman! Jag vill först betona att den svenska statens bidrag till ickestatliga projekt har vuxit varje år. Under det förra budgetåret uppgick bidragssumman till drygt 3 miljoner kronor. När sådana medel utdelas måste emellertid projekten bedömas med hänsyn till den humanitära eller utvecklingsmässiga effekt de kan antas få i jämförelse med de totala kostnaderna och storleken av det begärda statsbidraget. Fredskårsinsatser har i fråga om statsbidrag ännu inte kommit i samma framskjutna position som då det gällt en rad ansökningar från missionsförbunden beträffande projekt, som varit välplanerade och upplagda på grundval av de erfarenheter som dessa missionsförbund har fått av egen tidigare verksamhet. Fredskårsverksamheten är ju en ny verksamhet, och Sverige har för sin del börjat något senare med sådan verksamhet än Holland, Norge och några andra länder, som redan utbildat ett system för statsbidrag. Normalt ger inte staten bidrag för driften av icke-statliga projekt, och i driftkostnaderna ingår personalkostnader. Resekostnader är kanske inte ett särskilt väl valt exempel, ty de hänförs normalt till driftkostnaderna och redovisas som sådana. Men detta utesluter inte, som jag framhållit, en positiv bedömning av ansökningar av det slaget. Herr Wiklund trodde att det inte förekommit något stöd för fredskårsinsatser, och jag kan vitsorda att det inte har förekommit något omfattande stöd. SIDA har dock redan hjälpt till med urval och utbildning av personal med fredskårsinriktning från frivilliga organisationer. Centerns ungdomsförbund representerar därvidlag ett prejudikat eftersom en medlem av förbundet deltog i SIDA:s fredskårsutbildning i våras och en annan varit med om urvalet till fredskårstjänst nu i november. Representanterna för Svalorna, som herr Wiklund nämnde i sitt anförande, har vid förfrågan hos SIDA meddelats, att samma möjligheter föreligger för utresande medlemmar av denna organisation,
Herr talman! Jag tog upp just transportkostnaderna därför att de blivit föremål för uppmärksamhet i Europarådet. Vid den session som börjar i januari i Europarådets rådgivande församling kommer denna fråga att särskilt prövas genom ett förslag till en rekommendation om bl.a. dessa kostnaders täckande med statsbidrag. Flera andra länder ger redan nu ekonomiskt stöd till enskilda organisationers fredskårsverksamhet bl.a. till det ändamål det här är fråga om. Man tänker sig som alternativa vägar att vända sig till re geringarna i frågan eller att vända sig till IATA och be denna organisation försöka bereda fredskårsarbetare möjlighet att t.ex. få använda icke utnyttjade platser i flygplan och på det sättet avlasta deras resekostnader eller också försöka utverka en reduktion av biljettpriserna. Jag konstaterar det väsentliga, nämligen att det i varje fall inte hittills har utgått något statligt bidrag till förmån för frivilliga arbetare i u-länderna, utsända av enskilda organisationer. Trots att det i svaret framhålles att det i princip inte möter något hinder, föreligger i alla fall det speciella hindret, som ju också fru Lindström nämnde i både sitt första och andra anförande, att det enligt nuvarande ordning i allmänhet inte lämnas stöd till täckande av kostnader som avser driftkostnader i samband med u-landsinsatserna.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat, om jag uppmärksammat de allvarliga olägenheter som uppstår för skolelever till följd av s.k. håltimmar och om jag är beredd att i så fall medverka till åtgärder, såsom ökat stöd till studieförbunden, i syfte att eliminera de föreliggande problemen. Att vid schemaläggning undvika s.k. håltimmar har alltid ansetts väsentligt, men stora svårigheter föreligger bl.a. på grund av de tillvalsmöjligheter som skolan erbjuder eleverna. Problemet uppmärksammas fortlöpande och beaktas bl.a. vid den översyn av grund skolans läroplan som för närvarande pågår. Jag vill dock framhålla att skolan ej enbart skall vara en plats där eleverna skall undervisas utan att meningen är att den skall vara en arbetsplats i vidare mening; sålunda är avsikten att eleverna under håltimmarna skall bedriva självstudier i därför avsedda lokaler. Att de existerande svårigheterna med håltimmar skulle kunna elimineras genom ett ökat stöd åt studieförbunden synes mig osannolikt. Om tanken är att studieförbunden under håltimmarna skulle meddela kompletterande undervisning, måste jag framhålla att, då antalet undervisningstimmar «bestämts bl.a. med hänsyn till att eleverna skall få tillräcklig tid över för självstudier och andra aktiviteter, detta enligt min mening inte vore lämpligt. Eleverna bör sålunda inte och skulle för övrigt knappast heller kunna åläggas att närvara vid av studieförbunden anordnad undervisning. Härtill kommer att studieförbundens lärare till övervägande del skulle få svårt att få ledigt från sina ordinarie sysselsättningar samt vidare att undervisningslokaler ofta ej skulle kunna ställas till förfogande.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet få framföra ett tack för svaret på min fråga. Men, herr statsråd, är det inte nödvändigt att vi på allvar försöker diskutera fram något konstruktivt för att komma till rätta med denna fråga, som jag anser vara av mycket stor betydelse och som kan få allvarliga konsekvenser? Jag har i första hand sett problemet ur landsbygdens synpunkt. Ungdomarna där reser många gånger från sina hem kl. 7.30 på morgonen, kommer fram till skolorten vid 9-tiden och har håltimme första lektionen. I vissa klasser förekommer också att man har håltimmar de två sista timmarna, från kl. 14.15 till kl. 16, då skolbussen går hem. Statsrådet säger i svaret att »eleverna under håltimmarna skall bedriva självstudier i därför avsedda lokaler», och det är ju en vacker tanke. Men, herr statsråd, var finns de lokalerna? Jag tror det är ett mycket ringa antal skolor som har sådana lokaler. Min tanke har varit att man med studieorganisationernas hjälp skulle skapa aktiviteter, där handledare hjälpte till under håltimmarna. Statsrådet säger i svaret att »antalet undervisningstimmar bestämts bl.a. med hänsyn till att eleverna skall få tillräcklig tid för självstudier och andra aktiviteter», och därför är det inte lämpligt med någon kompletterande undervisning. Men, herr statsråd, under dessa håltimmar håller eleverna ofta till på järnvägsstationer och kaféer eller driver omkring i varuhusen, och då — har det berättats mig — har narkotikahajar fina tillfällen att bjuda på tabletter. Sedan är den affären på gång. Mycket skulle vara vunnet om studieförbunden i stället kunde få statens stöd för att ordna med aktiviteter, så att håltimmarna kunde utnyttjas på rätt sätt. De går nu ofta åt till att bara driva omkring. Jag är medveten om att det också finns ungdomar som utnyttjar håltimmarna för självstudier, men en betydande grupp använder inte tiden till det. Det står i statsrådets svar att avsikten är att eleverna skall bedriva självstudier, och då vill jag ställa frågan: Vilka instruktioner har gått ut till länsskolenämnder och rektorer i denna fråga? På vilket sätt skall skolan medverka till att dessa önskemål blir uppfyllda? Jag vill ännu en gång, herr talman, understryka önskvärdheten av att man verkligen observerar detta problem. Jag tror inte att vi kommer ifrån det utan att låta studieförbunden på något sätt hjälpa till med handledare, om vi inte kan få bort det nuvarande håltimmesystemet.
Herr talman! Att få bort systemet med håltimmar tror jag är en utopi. I mitt svar sade jag bl.a. att problemet uppmärksammas fortlöpande. Jag tror att varje skolledare och schemaläggare har klart för sig, att strävan måste vara att minska antalet håltimmar till ett minimum, men systemet kan ändå inte helt avskaffas. Vad jag menar med att man inte ytterligare kan belasta ungdomen med lektioner i studieförbundens regi är att man mycket noggrant, även med hjälp av läkarvetenskap, har fastställt en viss maximibelastning i veckan, låt mig säga 30 timmar. Om man då i en klass med 30 timmars undervisning har fyra eller fem håltimmar och de skall fyllas ut av ett studieförbund, utgår jag från, med den gedigna kunskap om studieförbunden som både herr Gustavsson i Alvesta och jag har, att det skulle bli ordentlig undervisning under dessa fyra eller fem timmar. Det är mot den bakgrunden jag anser att det är omöjligt att fylla ut håltimmarna med annan, i detta fall nästan lika schemabunden undervisning. Det är självfallet att inte alla våra skolor har möjligheter att ge eleverna utrymme i lokaler under alla dessa håltimmar. Många nya skolor har det i hög grad. Men jag menar att även avkoppling genom att vistas ute någonstans inte är helt bortkastad för eleverna under en i övrigt hårt pressad arbetsdag. Jag förstår att problemet i första hand gäller för landsbygden, där man ser håltimmarna kombinerade med skolskjutssystemet och där det många gånger naturligtvis kan bli irriterande för föräldrarna, Det klassiska exemplet är ju att lektionsdagen slutar ett par timmar innan skolskjutsen går. På den punkten kan jag väl förstå herr Gustavsson ur föräldrasynpunkt. Men att fylla ut de två timmarna med undervisning i annan form tror jag skulle vara att belasta eleverna för mycket.
Herr talman! Som gammal arbetare i ett studieförbund vet ju ecklesiastikministern lika väl som jag, att studieförbunden även har andra arbetsuppgifter än ren undervisning. Det är för dessa många andra aktiviteter som jag vill att studieförbunden skall få möjlighet att fånga upp eleverna. Som jag sade förut har jag i första hand sett problemet ur landsbygdens synpunkt, men jag är övertygad om att problemet är minst lika stort i en stad som Stockholm.
Herr talman! Herr From har frågat mig, om jag avser att snarast vidta några åtgärder för att förstärka skolledarinstitutionen vid större skolenheter med gymnasium och fackskola. fr.o.m. innevarande läsår har till följd av 1964 års beslut angående reformering av de gymnasiala skolorna m.m. genomförts en avsevärd förstärkning av skolledningen i gymnasiet och fackskolan. Sålunda har vid praktiskt taget varje skolenhet inrättats en studierektorstjänst, vilket innebär i stort sett en fördubbling av skolledarpersonalen vid ifrågavarande skolor. Vidare har inrättats arvodestjänster som huvudlärare. I runt tal 2 000 sådana tjänster beräknas innevarande läsår finnas vid gymnasiet och fackskolan. Av övriga personalförstärkningar av särskild betydelse för skolledningen kan nämnas inrättandet av kuratorstjänster. Skolöverstyrelsen har nyligen i sitt yttrande över yrkesutbildningsberedningens betänkande framlagt vissa förslag till åtgärder utöver de nämnda för det fall då en skolenhet, genom samordning av flera gymnasiala skolformer, blir särskilt stor. Förslagen övervägs för närvarande inom ecklesiastikdepartementet.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
Det finns arbetsuppgifter av rent administrativ art som inte behöver åvila den pedagogiska skolledningen men som måste handläggas på högsta nivå. I det av statsrådet omnämnda yttrandet från skolöverstyrelsen — avgivet den 31 augusti i år — över yrkesutbildningsberedningens betänkande föreslår överstyrelsen att en tjänst för administrativ befattningshavare inrättas så snart som möjligt . Skolöverstyrelsen åberopar därvid ett särskilt yttrande av den 10 maj i år, avgivet av en av Överstyrelsen tillsatt arbetsgrupp, i vilken även har ingått en representant för Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet. Denna arbetsgrupp hade bl.a. till uppgift att utreda frågan om ytterligare förstärkning av skolledningen. Arbetsgruppen yttrar: »Endast i ett avseende kan man i dag våga ett bestämt på stående, nämligen att en förstärkt skolledning behövs vid de allra största skolenheterna.» Arbetsgruppen föreslår inrättande av en tjänst som administrativ rektor, vilken med självständig ställning och eget ansvar skulle avlasta rektor och även studierektor kvalificerade ledningsoch samordningsuppgifter inom den administrativa och organisatoriska sektorn. Rektor och studierektor skulle därigenom få större möjlighet att ägna tillräcklig tid åt pedagogiska och metodiska arbetsuppgifter. Arbetsgruppen beräknar att förslaget kan genomföras först fr.o.m. läsåret 1967/ 68, men gruppen betonar att det vid några av de allra största skolenheterna kan uppstå så betydande svårigheter att bemästra situationen, att temporära åtgärder kan påkallas. Min erfarenhet från en större skolenhet har bekräftat de synpunkter jag här anfört, och det vore önskvärt att den adminstrativa befattningshavarens tjänst kunde inrättas så snart som möjligt. Det vore värdefullt om frågan kunde brytas ut ur det stora sammanhanget och lösas för sig.

Det har blivit en ganska stor enhet, och de adminstrativa åtgärderna blir rätt betungande. Tre rektorer har i dessa fall ersatts av en rektor, en studierektor jämte huvudlärarna. Att det blivit en förstärkning på den pedagogiska sidan är klart, men den admistrativa sidan har inte fått motsvarande nödvändiga förstärkning. Det är detta som var anledningen till att jag framställt min fråga. Jag hoppas att de överväganden som äger rum inom departementet snart skall leda till en lösning.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat, om jag vill redogöra för min syn på de ändringar i de teologiska fakulteternas hävdvunna struktur och ämnesuppsättning, som ifrågasätts i universitetskanslersämbetets anslagsframställning för budgetåret 1967/68. Den fråga som här ställts sammanhänger nära med det pågående budgetarbetet. Jag finner därför inte anledning att nu redovisa något ställningstagande i detta spörsmål.
Herr talman! Till ecklesiastikministern framför jag mitt tack för svaret. Om detta vill jag säga att det inte är förändringarnas inverkan på budgeten som oroat mig och många andra som observerat ifrågavarande petita. Min fråga föranleddes av universitetskanslersämbetets uppgift om planerade förändringar av det hävdvunna. Vad som i vårt land har vunnit hävd är ofta värdefullt och positivt och det är alltid allvarligt att ändra det hävdvunna. Detta gäller särskilt kyrkliga områden, och de teologiska fakulteterna hör väl ändå dit. Om ämnesuppsättningarna ändras kan det kanske bara betyda ökad effektivitet, men hur kan de teologiska fakulteternas struktur förändras? De måste ju syssla med teologi; de kan inte ha annan struktur. Och teologi är ju läran om Gud, om kristendomen. De teologiska fakulteterna utbildar präster och kristendomslärare. Enligt = universitetskanslersämbetets petita skall de teologiska fakulteterna ombildas och utbyggas till religionsvetenskapliga fakulteter. Detta är enligt min mening underligt. Religionsvetenskap skall naturligtvis finnas, men den hör väl hemma utanför teologiens råmärken i de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Och dessa kan väl inte vara de bestämmande i utbildningen av präster och kristendomslärare? För min del anser jag att religionen är en mänsklig företeelse i den meningen att religionen har upprunnit hos människan. Och religionen har fragment av sanningen, skärvor av gudomlig kunskap, t.ex. brottstycken som stundom lånas i kristendomens urkunder. Men kristendom är inte religion — som det heter i petita här — som allmänmänsklig företeelse, utan kristendomen är uppenbarelse, nämligen Guds uppenbarelse i Kristus som helig skrift och som person. Teologi är alltså inte religionsvetenskap i första hand även om en teolog bör ha kunskap om religionerna. Därför läste jag förbluffad och nästan förfärad på s. 42 i dessa petita: »Samtidigt har behovet av religionsvetenskaplig forskning och utbildning ökat. även om den kristna religionen i vårt land av naturliga skäl måste utgöra en primär forskningsuppgift, driver både samhällsutvecklingen i vårt land och behovet av internationell orientering fram forskningsoch utbildningsgrenar i all män religiös inriktning.» Jag måste fråga: Vilken samhällsutveckling är det fråga om? Och vilken allmänreligiös inriktning! Jag frågar: Kan teologien verkligen förändras åt det hållet? Religionsvetenskap har som sagt sitt intresse, men visst måste det vara oroande om teologien i hos oss vedertagen mening skall inriktas mot det allmänreligiösa. Det har sagts under den gångna sommaren — påstås det — att kyrkor spelat ut sin roll. Vore det sant kunde ju teologien också slopas helt. För min del tror jag dock inte att kyrkans insats är förbi, utan att den står inför allt större uppgifter i ett samhälle som så väsentligt förändras och där den ångest och rådvillhet växer som kyrkan ensam kan möta med tröst och som den är kallad att hjälpa och vägleda. Skall emellertid kyrkan fylla denna kallelse måste den verkligen ha en teologi i vedertagen mening.

Herr talman! Herr Lundberg har ställt en fråga till mig beträffande åtgärder för att skydda personal som sysslar med bilprovning och liknande verksamhet mot koloxidförgiftning. Risken för koloxidförgiftning vid anläggningar för bilprovning uppmärksammades av arbetarskyddsstyrelsen redan när det blev aktuellt att planera sådana anläggningar. Arbetarskyddsstyrelsen tog kontakt med AB Svensk Bilprovning och begärde att förslag till bilprovningsanläggningar skulle underställas styrelsen för granskning. I de fall provningsanläggningar inrättades i befintliga lokaler skulle vederbörande yrkesinspektör underrättas. Därefter har i samråd med bolaget gjorts undersökningar om hur ventilationen på lämpligaste sätt skall anordnas för att bli tillräckligt effektiv. Två standardtyper av ventilationssystem har utarbetats. För kontroll av koloxidförekomsten och som varningssignal vid hög koloxidhalt har i flertalet bilprovningsanläggningar satts upp indikato rer, som slår larm om koloxidhalten överstiger vad som kan godtas vid regelbundet arbete i en arbetslokal. Avsikten är att snarast förse samtliga anläggningar med sådana indikatorer. Det kan också nämnas, att det nyinrättade arbetsmedicinska institutet i samråd med arbetarskyddsstyrelsen och AB Svensk Bilprovning nyligen har inlett en serie mätningar av koloxidhalten vid en större provningsanläggning i Stockholm. Från arbetarskyddsverkets sida har alltså olika åtgärder vidtagits för att skydda personalen vid bilprovningsanläggningarna mot risken för koloxidförgiftning, och frågan ägnas fortlöpande uppmärksamhet. Genom arbetarskyddsstyrelsens försorg får yrkesinspektörerna uppgifter om samtliga uppförda och planerade bilprovningsanläggningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bilprovningarna infördes ju för att söka åstadkomma möjligheter att förhindra olyckor för dem som kör bil. För en tid sedan skulle jag låta prova min bil hos Svensk bilprovning i Uppsala. Jag hade aldrig tidigare vistats i en lokal som var så bemängd med gaser. Personalen hade, trots upprepade framställningar, icke fått någon som helst hjälp till förbättringar. Vid bilprovningen tar man bl a. bromsprov, och under tiden måste motorn gå. Det kunde vara fyra bilar inne i lokalen, men det fanns inga utsugningsanordningar i golvet att koppla till avgasrören. Arbetarskyddsstyrelsen känner till förgiftningsriskerna när det gäller både koloxid och bly. Den måste ändå uppmärksamma att personer har fått lov att söka vård på Akademiska sjukhuset under längre tid. Vi vet alltså om svårigheterna i detta sammanhang, och jag vill därför vädja till statsrådet att omedelbart vidta åtgärder för att stänga alla de bristfälliga lokaler som kan förekomma och därigenom motverka hälsoriskerna. Denna fråga är oerhört viktig. Vi skall inte införa en provning som innebär att människor tvingas arbeta i lokaler där de riskerar att utsättas för mycket allvarliga förgiftningar, som i vissa fall aldrig kan botas.
Herr talman! Jag vill gärna hålla med herr Lundberg om att dessa ting är mycket viktiga; det gäller ju människornas hälsa. Eftersom herr Lundberg speciellt berörde Uppsala kan jag nämna att yrkesinspektionen redan hösten 1965 uppmärksammade de besvärligheter som där förelåg. Den har sedan fortlöpande haft kontakter med denna provningsanstalt. Uppenbart har man haft problem framför allt när det gällt att lösa lokalfrågan för bilprovningsanstalten i Uppsala. Den har hittills varit förlagd till provisoriska lokaler. Ventilationsanläggningen i dessa har numera förbättrats i samarbete mellan företaget och yrkesinspektionen. En helt ny och modern anläggning håller också på att byggas, och den beräknas vara klar i början av 1967. Sedan vill jag, herr talman, gärna göra det tillägget att om koloxidskador misstänks vid någon bilprovningsanläggning undersöks hela personalen av läkare. Jag kan förstå, herr Lundberg, att det med hänsyn till byggnadsfrågan föreligger speciella problem i Uppsala, men dessa håller nu på att lösas.
Herr talman! Det kan nog vara gott och väl att man hösten 1965 uppmärksammade problemet i Uppsala. När jag emellertid den 5 december i år besökte ifrågavarande verkstad var ingenting åtgjort för att hindra avgaserna att tränga ut i arbetslokalerna. Dessa avgaser kan ju åstadkomma obotlig skada, och de människor som arbetar där bör ha rätt att kunna skydda sin hälsa. Jag är tacksam om statsrådet nu försöker vidta åtgärder för att påskynda ifrågavarande byggnadsarbete, och att man inte bara teoretiskt talar om möjligheten av läkarundersökningar utan att man verkligen söker i praktiken förhindra uppkomsten av sådana här skador. För detta krävs snabba och effektiva praktiska åtgärder.

Herr talman! Herr Lundberg har till mig riktat en fråga av följande lydelse: »Kommer statsrådet att taga initiativ till att avskaffa det i vägtrafikförordningen, speciellt för ungdomen olyckliga och brottsskapande kravet på lämplighetsintyg för erhållande av körkort?» Frågan om lämplighetsintyg för erhållande av körkort ligger inom ramen för trafikmålskommitténs utredningsuppdrag. Jag anser mig inte böra föregripa kommitténs ställningstaganden och remissbehandlingen av dess förslag och vili därför inte nu göra något uttalande i saken.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min fråga. Även i detta fall nödgas jag dock konstatera att pågående utredningar förhindrar att någonting görs. För att erhålla körkort borde det räcka med att man har gått igenom körutbildning och det prov inför besiktningsman som därpå följer. Kravet på s.k. lämplighetsintyg skapar brottslingar i en utsträckning som vi kanske inte har tänkt på, speciellt bland ungdomen. Om det på alla andra områden skulle krävas lämplighetsintyg, hur skulle dessa se ut t.ex. för en riksdagsman, ett statsråd, en landshövding? Det är här fråga om en subjektiv bedömning av polismyndighet som skall ligga till grund för att förhindra ungdomar från att få det körkort som kan avhålla dem från t.ex. spritmissbruk. Får de inte körkort skapar detta förutsättningar för brottslighet. Jag hoppas därför att statsrådet nu skall försöka bortse från utredningar och ta ett initiativ. Den som i det dagliga livet sysslar med dessa problem måste säga sig att det är viktigare att skydda människor för brott än att ha en utredning som inte arbetar tillräckligt snabbt.
Herr talman! Jag förlitar mig på att herr Lundbergs anmärkning om lämplighetsintyg för regeringsledamöter inte var att uppfatta som en mera personlig insinuation. Det ligger naturligtvis en hel del i vad herr Lundberg anför. 1958 ersattes det dåvarande nykterhetsintyget med lämplighetsintyg. Frågan om detta lämplighetsintyg hänger i sin tur samman med hela frågan om reglerna för indragning av körkort. För en vecka sedan deklarerade jag i ett svar på en fråga av herr Rimmerfors min uppfattning, att nuvarande bestämmelser kanske inte är så lämpliga. Men hela detta frågekomplex prövas nu av trafikmålskommittén; detta var ett av de första ting kommittén tog upp i fjol. Innan vi fått ett sammangjutet förslag från kommittén, kan jag inte sträcka mig längre än till att säga, att det säkert finns utrymme för förbättringar på området.
Herr talman! Jag ber att få tacka för vad statsrådet sade om förbättringar på området. Lämplighetsintyget används ju inte bara vid indragning av körkort utan framför allt när körkort skall utfärdas. Den som brustit i något avseende någon gång i livet — som vi kanske gjort allesammans — har detta som en belastning. Men vi vill ju att de unga skall kunna ta körkort; därmed undviker man att de kör olovligt etc.
Herr talman! För att ingen oklarhet skall råda, herr Lundberg, vill jag framhålla att vad jag sagt i mitt svar inte betyder, att jag anser att det nuvarande lämplighetsintyget bör fortbestå i den form det har. Jag har bara velat upplysa om att vi tagit upp hela detta komplex, och jag hoppas att vi skall kunna skapa mer tidsenliga regler över hela fältet.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig, om jag — speciellt med tanke på inrikesflyget — kan delge kammaren min uppfattning om hur informa tionstjänsten gentemot den resande allmänheten bör fungera inom de större kommunikationsföretagen för att bristen på information inte skall omöjliggöra ett snabbt byte av ett kommunikationsmedel mot ett annat. Allmänt sett anser jag att det är ett berättigat servicekrav att transportföretaget snarast möjligt ger trafikant besked om att reselägenhet inställts eller blir försenad. Enligt min mening bör upplysning kunna lämnas även om alternativa färdmöjligheter. För inrikesflygets del ligger därvid närmast till hands att ge besked om eventuella tågförbindelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag finner mycket tillfredsställande. Jag hade väl knappast heller väntat mig annat än att statsrådet skulle svara positivt. Vi är helt ense om att förhållandena bör vara sådana som statsrådet angivit i svaret. Men nu är det, herr statsråd, tyvärr inte så i verkligheten, och frågan blir då vad man kan göra för att åstadkomma en förbättring. Jag vet att många av kammarens ledamöter, som brukar använda inrikesflyget, i likhet med mig anser, att informationen på våra flygplatser — själv känner jag bäst till Bromma och Torslanda — är helt bedrövlig. Om förseningar känner personalen oftast ingenting till eller i varje fall vill den inte meddela någonting om dem. Man får nästan en känsla av att flygpersonalen vill hålla resenärerna kvar i det allra längsta och beröva dem andra resemöjligheter. Det står faktiskt inte i ens makt att få upplysningar om trafikändringar och liknande ting. Förhållandena blir helt oefterrättliga, när personalen vid dålig väderlek — det kulminerade i förra veckan — inte informerar resenä rerna om t.ex. befarade landningsförbud, trots att man som i detta fall — jag har kontrollerat den saken — skulle ha kunnat göra det. På grund av bristen på information får man inte möjlighet att antingen chansa på flyget eller att ta ett tåg, som går vid något så när lämplig tid och som, visserligen inte alltid men ofta, kommer fram i rätt tid. Jag skulle kunna ge de mest horribla exempel på upprörande nonchalans och likgiltighet i detta avseende; jag behöver inte göra det, och jag kommer inte att göra det, såvida det inte finns någon som betvivlar att jag kan anföra sådana exempel — i så fall skall jag givetvis stå till tjänst med dem. Då är frågan, herr Palme: Vad görs nu åt detta? Kommunikationsministern svarar kanske, att han inte har särskilt stor makt över flygbolagen, och det är mycket möjligt att så är fallet. Men han är ju inte vilken herr Palme som helst, åtminstone inte så länge han är landets kommunikationsminister, och flygbolagen är monopolföretag som upprätthåller sin ställning på de villkor staten bestämt. Allmänheten har inget fritt val. Som kommunikationsminister är herr Palme ansvarig för all trafik i landet — det vågar jag väl ändå säga, och jag hoppas att det förhåller sig så. Sköter sig ett monopolföretag illa, skall detta talas om för företagledning och monopolställningen ifrågasättas eller i fortsättningen ges på strängare villkor. Jag ställer nu denna följdfråga: Vill herr Palme bistå de många resenärer som råkar ut för denna bristande vilja — jag skulle vilja kalla det så — till information, t.ex. genom att efterhöra om det över huvud taget finns någon instruktion för informationstjänsten på flygplatserna?
Herr talman! Det kanske är litet för mycket att säga att jag svarar för alla kommunikationer i landet. För det första är mitt område i varje fall begränsat till de kommunikationer som går vågrätt, för att tala med Tage Danielsson. För det andra blir verkningsgraden av departementets åtgärder olika på olika fält. Det är alldeles riktigt att flygbolagen till stor del är privata bolag, och där är verkningsgraden mindre än på andra håll. Men jag vill försäkra herr Nordstrandh att departementet vid flera tillfällen tagit upp just den här saken. Det faktum att olika trafikmedel konkurrerar med varandra, om inte om själarna så i varje fall om de fysiska beståndsdelarna, hindrar ju inte att de vid svårigheter bör räcka varandra handen. Herr Nordstrandhs fråga ger oss anledning att ännu en gång ta upp detta problem.

Herr talman! Herr Hedin har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om denne vill medverka till att vederbörlig hänsyn tas till de synskadade vid tillämpningen av vägtrafikförordningens bestämmelse om förbud att gå mot rött sken vid bevakade övergångsställen. Sedan frågan har överlämnats till mig, får jag lämna följande svar. Om en överträdelse av det nämnda förbudet beror på en synskada hos gångtrafikanten, är detta ett förhållande som kan beaktas inom ramen för de gällande reglerna om polismans befo genhet att meddela rapporteftergift och om åklagares befogenhet att besluta att icke tala å brott. Några ytterligare bestämmelser anser jag därför inte behövliga. För att i görligaste mån försöka förebygga att överträdelser av det här slaget begås ofrivilligt pågår arbete för att anpassa signalanläggningarnas utformning med hänsyn till bl.a. de synskadade. Beträffande detta arbete får jag hänvisa till det utförliga interpellationssvar i denna fråga som lämnades i fredags i denna kammare.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min enkla fråga. Jag tror att detta är ett för de blinda verkligt stort problem, som vi kanske inte tillräckligt har uppmärksammat tidigare. De blinda är helt beroende av andra sinnen än synen, framför allt av sin hörsel. Vid livlig trafik är det kanske inte så svårt för dem i det här avseendet, men under lågtrafik är enda möjligheten för dem att avgöra huruvida de kan gå över gatan, att höra efter om några bilar kommer eller inte. Det kan därför inträffa att de utan att enligt sin egen uppfattning bryta mot några bestämmelser går mot rött ljus. Justitieministern pekar på att möjlighet till rapporteftergift föreligger och på att åklagare har befogenhet att besluta att icke tala å brott. Ja, detta är alldeles klart. Jag förutsätter att både polismän och åklagare normalt har så gott omdöme, att de inte vidtar några åtgärder om en blind bryter mot bestämmelserna. Men ändå tror jag inte att detta är tillräckligt. För den blinde förefaller det alldeles felaktigt att man över huvud taget skall tala om brott eller förseelse i detta fall. Han eller hon kan rimligen inte ställas till ansvar för att de har gått mot rött ljus. De kan inte hjälpa att de på grund av sitt handikapp gjort sig skyldiga till denna s.k. förseelse. Därför tycker jag, herr talman, att man på något sätt skulle göra alldeles klart att en blind inte kan ställas till ansvar för en överträdelse som han rimligen inte kan lastas för. Jag skulle vilja vädja till justitieministern att i tillämpningsföreskrifterna försöka få in något som ger bättre rättssäkerhet för den blinde. Det kanske är en känslofråga, men det är en mycket viktig sådan för vederbörande.

Herr talman! Denna fråga behandlades i den PM som ligger till grund för de ändrade bestämmelserna i vägtrafikförordningen. Man kan inte gärna komma till någon annan lösning än den vi har kommit till. Det är inte möjligt att ha ett straffbud, från vilket vissa undantag är gjorda; varje bestämmelse av denna art måste ha en generell innebörd. Sedan får man försöka klara ut den praktiska tillämpningen på ett vettigt sätt. Herr Hedin förutsätter att polismän och åklagare skall visa sig besitta gott omdöme i sådana situationer, och jag vågar nog stå för att så även är fallet.
Herr talman! Jag tackar inte minst för justitieministerns senaste svar. Det är naturligtvis i för sig mycket värdefullt att få en sådan försäkran från justitieministern, men den är ändå inte riktigt tillfredställande. Jag är inte jurist och har svårt för att avgöra vilka möjligheter som här finns, men jag vill i alla fall vädja till justitieministern att undersöka om det inte går att åstadkomma några klara bestämmelser, som ger anvisning i fall som de påtalade. Jag vill sedan tacka för den sista de len av justitieministerns första svar där det talas om signalanläggningar. Frågan har belysts tidigare i ett interpellationssvar i denna kammare. En komplettering med signalanläggningar är naturligtvis bra. Man kan dock rimligen inte räkna med att det skall finnas signalanläggningar i alla gatukorsningar. Det berörda problemet löses inte om inte sådana införes på alla platser där ljussignaler finns.
Herr Ohlin har frågat mig, om jag vill försäkra riksdagen, att regeringen eftersträvar en klargörande redovisning av investeringar och räntabilitet inom de offentliga företagen var för sig samt att avsikten inte är att minska riksdagens inflytande över medelsanvisningen till dessa företag eller över riktlinjerna för deras vinstdisposition. De statliga konkurrensföretagens organisationsformer har sedan länge varit föremål för debatt. Resultatet av de överväganden som nu pågår om de statliga företagens <organisationsformer kommer att i vanlig ordning underställas riksdagens prövning. Redan nu kan jag emellertid säga, att det självfallet inte kommer i fråga att undandra riksdagen inflytande över medelsanvisningen till dessa företag eller att ställa riksdagen utan möjligheter till insyn och kontroll.
Herr talman! Jag tackar statsminis tern för svaret. Såvitt jag kan se är det mycket tillfredsställande. Det är en ganska stor växel som statsministern ställer ut, när han säger att riksdagen skall tillhandahållas upplysningar som möjliggör den insyn, den kontroll och det inflytande som är naturliga.

Jag tror också att det kommer att visa sig att man kan förbättra den översikt av resultaten som förekommer i hittillsvarande redovisningar. Jag tillåter mig, herr talman, att helt kort framkasta den tanken — till vilken vi får återkomma — att om varje statligt företag lämnade en femårig översikt skulle det möjliggöra ett bättre grepp om utvecklingen. Den översikten skulle då visa det disponerade egna kapitalet, t.ex. aktiekapital och statliga tillskott, som inte redovisas som skuld. Den skulle vidare visa principerna för nettovinstens framräknande och utdelningen till företagens ägare, d.v.s. statsverket. Sådana samlade översikter skulle underlätta en klargörande bedömning av det enskilda årets resultat. Men, som sagt, till de tekniska aspekterna får vi återkomma. Jag är glad över att regeringen har för avsikt att ställa erforderliga upplysningar till riksdagens och offentlighetens förfogande.

Herr talman! Herr Lindkvist har i en interpellation till mig ställt tre frågor rörande den s.k. nazistaffärens återverkningar på vårt lands anseende utomlands. Herr Lindkvist frågar först om jag delar uppfattningen att den omfattande publiciteten kring den påstådda nazistaffären allvarligt skadat vårt lands anseende utomlands. Publiciteten utomlands var omfattande. Stora artiklar förekom framför allt i Sovjetunionen och Israel men också i en rad andra länder, inte minst de skandinaviska grannländerna. Det är svårt att generellt uttala sig om skadeverkningarna av denna publicitet, som i och för sig var den största kring svenska frågor under 1965. Det mesta av publiciteten var av återgivande och redogörande karaktär och byggde naturligtvis på de svenska tidningsuppgifterna innan de rätta proportionerna kring affären hade hunnit klarläggas. På sina håll kan en uppfattning ha skapats om Sverige som en härd för nynazistiska rörelser. Så var särskilt förhållandet i Israel och Sovjet. De klarlägganden, som så småningom kom till stånd, har naturligtvis inte rönt samma uppmärksamhet som de ursprungliga meddelandena. I andra länder var visserligen publiciteten mindre. Men det är uppenbart, att spridandet av osakliga rykten motverkar de ansträngningar, som görs för att med hjälp av skattebetalarnas pengar förmedla riktiga informationer om Sverige. Interpellanten har vidare frågat, om regeringen ämnar vidta åtgärder för att eliminera de skadeverkningar som uppstått utomlands. Vår utlandsrepresentation har naturligtvis redan gjort vad den kunnat för att motverka de missuppfattningar som uppstått. Den målmedvetna information om förhållandena i vårt land, som sedan länge bedrivits av Svenska institututet, kollegiet för Sverige-information i utlandet och dess föregångare, torde på lång sikt ha större genomslagskraft än tillfälliga skandaler. Jag vill därmed inte ha sagt, att inte oansvarigt spridande av felaktiga upplysningar kan ha allvarliga skadeverkningar. Herr Lindkvist har slutligen frågat om jag anser, att den s.k. nazistaffären har gett sådana lärdomar, att t.ex. psykologiska försvaret kan dra nytta av dem. Jag har inhämtat, att beredskapsnämnden för psykologiskt försvar uppmärksamt följt fallet och gjort vissa iakttagelser, som kan bli värdefulla för nämndens fortsatta verksamhet.
Herr talman! Först ett tack till statsministern för svaren på mina i interpellationen framställda frågor. Innan jag något kommenterar statsministerns svar vill jag helt kort nämna bakgrunden till frågeställningarna, med tanke på att publiciteten kring den s.k. nazisthärvan till omfattningen torde ha få motsvarigheter i vårt land. Vi minns säkerligen hur utspelet gjordes i maj månad 1965. En i Stockholm utkommande eftermiddagstidning tillät två av sina medarbetare att under flera veckor — utan polisens vetskap — odla personkontakter, vilka skulle innebära avslöjandet av en febrilt verksam nazistliga. När de båda medarbetarna hade samlat egna indicier och naturligtvis också intressant insidesmaterial till tidningen kopplades den reguljära polisen in på affären. Då fick också allmänheten del av den påstådda ligans verksamhet. Ett uppbåd av massmedia ägnade stort utrymme åt denna händelse, som naturligt nog genom den uppläggning den fick väckte allmän förbittring och indignation. Vad som avslöjades om denna påstådda nazistliga var också av sådant format att det angick alla. Vi visste redan tidigare att det även i vårt land finns grupper och enskilda som ägnar sig åt nazistisk verksamhet. Men att denna skulle ha nått en sådan om fattning att mord, terror och kuppförsök var planerade var ytterst chockerande. Uppgifterna om nazistligan blev — i den tappning som de skickligt presenterades — så starkt markerade att de tvivel som på sina håll framfördes viftades bort. Under lång tid matades den svenske läsaren med ständigt nya uppgifter om ligans verksamhet. Världspressen slog larm. Vårt land var under lång tid centrum för en publicitet som med tanke på frågans otäcka karaktär inte var särskilt smickrande. Att Sveriges anseende utomlands skadades, bekräftas också av statministerns svar. I dag har det stora utspelet kring den påstådda nazisthärvan reducerats till ett intet. Sista akten har gått av stapeln där en fråga av denna kaliber hör hemma, nämligen inom rättsväsendets ram. Av den påstådda ligans erövrarplaner finns det inte något som ens med den mest närgångna granskning kan föra tanken på en omstörtande verksamhet. De feta rubrikerna och de stort uppslagna artiklarna i ämnet är också borta. Den hjältegloria som under avsevärd tid omgav de båda tidningsmännen har försvunnit. Det kostade samhället hundratusentals kronor att röja upp och reda ut den härva som lagats till, och det har kostat tidningens ägare mycket pengar att få den utpekade ligaledaren att avstå från en rättsprocess mot tidningen. Vad upplageökningen gett ägarna i vinst har läsarna inte underrättats om. Vi möter allt oftare bilden av finanskungar som agerar med sina checkhäften i olika diskutabla sammanhang, och deras anseende börjar vid det här laget att bli rätt anfrätt. I sitt svar anför statsministern att de skador som uppstått utomlands måste repareras. Åtgärder har vidtagits för att på sikt motverka och eliminera de missuppfattningar som uppkommit. Den uppgiften är utomordentligt viktig. Vi vet av erfarenhet hur enkelt det är att vinna gehör vid spridandet av falska rykten och hur oändligt mycket svå rare det är att lägga till rätta. Jag förutsätter att regeringen ser till att också våra beskickningar utomlands deltar i denna upplysande verksamhet. Nu skall vi emellertid inte slå oss till ro i något slags falskt medvetande om att det inte existerar en nazistfara. Vi vet att denna lära omfattas av personer som ingalunda skall nonchaleras. Det skulle vara tragiskt, om den nu påtalade händelsen med den konstruerade nazistaffären skulle få till följd, att vi slappnade av i vår vakthållning kring demokratien. Jag har fått brev och samtal från flera personer som påtalat denna risk. Även här måste vi — efter vad som inträffat — komma ihåg att om samma problem ånyo skulle aktualiseras blir det avsevärt svårare att bli tagen på allvar när faran för nynazismen påtalas. Det finns nämligen efter fjolårets uppblåsta nazistdebatt den stora risken att man numera i dessa kretsar tror sig kunna bedriva sin verksamhet mera oantastad än tidigare. Lärdomarna från den pinsamma nazistaffären, modell 1965/66 måste tas till vara. Jag har noterat att beredskapsnämnden för psykologiskt försvar uppmärksamt har följt fallet. Såväl tidningens som dess båda medarbetares sätt att behandla denna fråga manar på intet sätt till efterföljd. Förhållandet är precis det motsatta. Det inträffade kan framstå som ett elementärt läroexempel på hur man inte beter sig, såvitt man inte känner annat än total likgiltighet för det samhälle man tillhör. Ordet lämnades på begäran till Chefen för kommunikationsdeparte
Herr talman! Herr Hedlund har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder för att informera fotgängare, bilister och andra trafikanter om de nya, väsentligt förändrade trafikregler som skall gälla från nyåret. Det är givetvis av största vikt att alla trafikanter får kännedom om de ändrade trafikreglerna. Sedan ändringarna beslutats lät jag vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv och samordnad information om de nya bestämmelserna från bl.a. vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, rikspolisstyrelsen, högertrafikkommissionen och NTF. Att här i detalj redovisa alla informationsåtgärderna skulle leda för långt. Låt mig dock lämna några exempel. Redan före den 1 november distribuerade NTF till bensinstationer, myndigheter, företag, organisationer, militära förband, polisstationer m.m. ett trafikregelkort med uppgifter om vad som gäller för fotgängare, bilister, cyklister m.fl. fr.o.m. den 1 januari nästa år. I dagarna distribuerar högertrafikkommissionen och NTF en 8-sidig fyrfärgsfolder som bl.a. behandlar de nya trafikreglerna och vägmärkena. Rikspolisstyrelsen har föreskrivit särskild övervakning av efterlevnaden av bestämmelserna för gåendes korsande av körbana och för fordonsförare vid övergångsställe. Det blir inte bara personal vid trafikövervakande enheter utan all ordningspolispersonal i yttre tjänst som engageras. Man vågar nog anta att polispersonalens verksamhet i själva inledningsskedet kommer att inriktas mera på att sprida upplysning om de nya bestämmelserna än att beivra överträdelser av dem. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har i skrivelse till samtliga väghållare betonat vikten av att signalanläggningar före den 1 januari anpassas till den ändrade lagstiftningen. Detta innebär bl.a. komplettering med erforderliga signaler och tryckknappar, rimlig avvägning mellan olika trafikantkatego riers behov av grönt sken, anpassning av växlingstider så att grönt sken visas för de gående så ofta som möjligt under hänsynstagande till trafiksäkerheten, även om svängande fordonstrafik förekommer och anpassning av tidsstyrda signalanläggningar till de varierande trafikintensiteter som förekommer under olika tider på dygnet och under olika dagar i veckan. Massmedia kommer naturligtvis också att medverka. I TV sänds någon av årets sista dagar ett informativt program om de nya reglerna. Kontinuerligt kommer ett flertal kortare inslag att sändas mellan de ordinarie programmen. I januari—februari kommer en serie på fyra halvtimmesprogram uppbyggd kring de nya vägmärkena. Även för radion har förberetts en serie upplysningsinslag om de nya reglerna. Sveriges bilradio har i de senaste programmen belyst ändringarnas innebörd och kommer att fortsätta härmed. Den 26—28 december kommer i hela dagspressen att införas en annons som presenterar de nya reglerna vid övergångsställen. En <påminnelseannons kommer i januari. Vidare söker högertrafikkommissionen och NTF att genom s.k. mötespaket, studiebrev och inte minst genom för skolundervisningen särskilt producerat material bidra till en omfattande information. Vad jag här nämnt är exempel på informationsåtgärder m.m. som vidtagits eller planerats för att göra anpassningen till dessa nya trafiksäkerhetsregler smidig och för att vi snabbt skall få den minskning av olycksriskerna som reformen syftar till. Jag tror också att vi alla i en eller annan form kan medverka i detta viktiga upplysningsarbete. Jag är naturligtvis mycket tacksam om kammarens ledamöter — som i så hög grad deltar i opinionsbildningen runt om i vårt land — också vill hjälpa till att sprida kännedom om de nya trafiksäkerhetsregler vi gemensamt beslutat införa.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, som är tämligen utförligt, och jag kan kort och gott säga att jag är nöjd med innehållet. Det är utomordentligt viktigt att fotgängare, bilister och andra trafikanter blir medvetna om de nya, genomgripande regler som kommer att tillämpas från den 1 januari 1967. Det är viktigt både för trafikanterna själva och för dem som skall övervaka trafiken. Av svaret framgår att man planerar att under årets slutskede på olika sätt, bl.a. med radions, TV:ns och pressens hjälp, informera allmänheten om dessa ting. Jag har också fäst mig vid att man räknar med att polisens verksamhet i ett inledningsskede kommer att få en informatorisk betoning. Jag ber än en gång att få tacka för det tillfredsställande svaret.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag är villig att ompröva bestämmelserna om bostadsbidrag för ensamstående vid den första värnpliktstjänstgöringen i syfte att skapa en generösare behandling. Enligt 9 § 2 mom. familjebidragsförordningen får bostadsbidrag inte utan tillsynsmyndighetens prövning utgå till värnpliktig som fullgör första tjänstgöring eller tjänstgöring i en följd, dvs. vad som numera betecknas som grundutbildning. Tillsynsmyndighet är försvarets civilförvaltning. Vid handläggningen av ärenden rörande bostadsbidrag till ensamstående värnpliktiga under grundutbildningen uppstår ofta svåra avvägningsproblem. Generellt är det nödvändigt att inta en viss restriktivitet. Normalt skall de värnpliktiga under tjänstgöringstiden bo i den militära förläggningen. Vid helger och annan längre ledighet har de oftast möjlighet att vistas hos föräldrar eller andra närstående. Det skulle då — inte minst med hänsyn till läget på bostadsmarknaden — vara olämpligt att genom statens försorg i mera betydande omfattning bekosta hyran för lägenheter eller rum, som under större delen av veckan stod tomma. Det kan emellertid finnas särskilda skäl att ge ensamstående värnpliktiga bostadsbidrag under grundutbildningen. Som framhålls i interpellationen utgår också i vissa fall sådant bidrag. Vid tillsynsmyndighetens bedömning av dessa ärenden tas hänsyn till faktorerna i det enskilda fallet. Väsentliga omständigheter är om det är förenat med betydande olägenheter att avstå från bostaden eller om det gäller att trygga den värnpliktiges tillgång till bostad efter tjänstgöringens slut. Som exempel på sådana situationer kan nämnas att den värnpliktiges föräldrar avlidit och han, om inte bostadsbidrag utgår, måste lämna familjens lägenhet eller den omständigheten att den värnpliktige kort tid före sin utryckning fått hyra en lägenhet. I sådana fall utgår i allmänhet bostadsbidrag. Emellertid åberopas i ansökningar om bostadsbidrag från ensamstående värn pliktiga ofta även andra skäl. I sådana fall sker behovsprövningen mycket restriktivt. Jag har uppmärksammat det av interpellanten aktualiserade problemet. Frågan om bostadsbidrag till ensamstående värnpliktiga har emellertid varit föremål för överväganden i 1965 års försvarsutredning. I avvaktan på utredningens ställningstagande är jag inte beredd att nu vidta någon åtgärd.
Herr talman! Låt mig tacka för svaret som försvarsministern lämnat i den här frågan. Det finns i nuläget inte så mycket att tillägga, enär 1965 års försvarsutredning har problemet under utredning och inte ännu slutfört detsamma. Det är att hoppas att när utredningsresultatet offentliggöres och försvarsministern skall ta dessa frågor under prövning, denna skall gå i positiv riktning. Jag är medveten om att viss restriktivitet måste iakttagas. Faktum kvarstår ändå att åberopade särskilda skäl för ensamstående värnpliktigas bostadsbidrag under grundutbildningen i ett flertal fall av tillsynsmyndigheten prövats synnerligen restriktivt, så att den värnpliktige ställts i en ytterst penibel situation. Det finns exempel på när en värnpliktig blivit uppsagd från sin bostadslägenhet, något som t.o.m. förekommit i s.k. allmännyttiga bostadsrättsföreningar, därför att han under sin första militärutbildning inte haft möjlighet att betala hyran, trots att ansökan om bostadsbidrag till alla delar kunnat stödjas just med anvisningarna : till familjebidragsförfattningarnas 9 § 2 mom. Det är dessa ytterligheter jag vänder mig emot och som jag anser bör tillrättaläggas och det med det snaraste. Herr talman! Nu hoppas jag att försvarsministern söker åstadkomma kla rare anvisningar härutinnan, så att de kommunala myndigheterna, som söker handlägga ärendena just efter dessa bestämmelser, inte får avslag av tillsynsmyndigheten.

Herr talman! Fröken Elmén har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förhindra nedläggningen av Karsuddens sjukhus för psykopater eller om jag är beredd att vidta andra åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig behandling av psykopatklientelet. Den 13 december har avtal träffats mellan statens förhandlingsnämnd och storstäderna om storstädernas huvudmannaskap för mentalsjukvården. I anslutning därtill har överläggningar ägt rum om Karsuddens sjukhus. Därvid har man kommit fram till att landsting och storstäder gemensamt ställer ekonomiska garantier som möjliggör en fortsatt drift av sjukhuset för psykopatvård. Jag räknar med att huvudmannaskapet för Karsuddens sjukhus skall övertas av ett eller flera landsting den 1 juli 1967. Till dess kommer sjukhuset att drivas av staten mot ersättning från vederbörande sjukvårdshuvudmän motsvarande självkostnaden. Avsikten är att staten efter nämnda tidpunkt skall mot ersättning disponera ett sextiotal platser för de patienter inom nykterhetsvården som behöver sjukhusets speciella vårdresurser. Karsuddens sjukhus kommer alltså även i fortsättningen att användas för vård av psykopater.

Herr talman! Jag vill till statsrådet och chefen för socialdepartementet framföra ett tack för svaret på min interpellation. Alldeles särskilt tackar jag för innehållet i svaret. Det var välkommet, och för dem som arbetar inom mentalsjukvård, nykterhetsvård och ungdomsvård blir detta svar en extra julklapp. Det kan inte hjälpas att de meddelanden som via pressen kommit om att Karsuddens sjukhus skulle läggas ned skapade allmän oro på de vårdområden jag nyss nämnde. Man hade i 20 år väntat på en lösning av de problem i fråga om psykopatvården som belastat dessa vårdområden, och när meddelandena om nedläggning av Karsuddens sjukhus kom blev man förtvivlad över att man skulle stå vid samma punkt som för 20 år sedan, då frågan började utredas. Det är nu mycket glädjande att en uppgörelse verkligen kommit till stånd och att statsrådet kunnat lämna detta besked. Statsrådet säger att ett 60-tal platser mot ersättning skall disponeras av staten för de patienter inom nykterhetsvården som behöver sjukhusets speciella vårdresurser. Då vill jag emellertid ställa en fråga: Hur blir det med ungdomsvårdsskolornas klientel? En skola, till vars styrelse jag är knuten, har nyligen fått in sin första elev på Karsuddens sjukhus. Hur blir det i fortsättningen för sådana elever, om inte staten reserverar några platser för dem? Ungdomsvårdsskolorna har ju mycket svårt att på ett adekvat sätt driva behandlingen av de övriga eleverna, när det inte finns möjlighet att skilja ut psykopaterna. Och för psykopaternas egen del är det naturligtvis viktigt att adekvat vård kan lämnas. höjning Jag hoppas få svar på min fråga och ber att än en gång få tacka för interpellationssvaret.
Herr talman! Det avtal som nu träffats angående Karsuddens sjukhus hälsas med tillfredsställelse av personalen. Att de anställda under det gångna året hyst oro för både sin egen och sjukhusets framtid är förståeligt. De har tyckt att de hängt i luften i förhållande till andra anställda inom mentalsjukvården. Och sjukhuset byggdes ändå en gång just för mentalsjukvård. Det är min förhoppning att beslutet skall visa sig gagnerikt såväl för de samhällsmedborgare, vilka kommer att få sin vård på Karsudden, som för den personal som nu och i framtiden där kommer att ha sin gärning. Jag vill tacka för det resultat som uppnåtts.

Herr talman! Herr Jansson har frågat om jag avser att lägga fram förslag till åtgärder för att kompensera barnfamiljer m.fl. för vissa hyreshöjningar. Jag har uppfattat frågan så, att den i första hand gäller familjebostadsbidragen och möjligheterna att genom dessa bidrag bereda kompensation för hyreshöjningar som kommer att ske vid årsskiftet. Ifrågavarande hyreshöjningar är främst en följd av den reduktion av statliga räntesubventioner som har beslutats vid årets riksdag. I samband med riksdagsbehandlingen av denna fråga uttalade statsutskottet, att de nuvarande familjebostadsbidragen inte kan anses vara ett lämpligt instrument för att bereda ersättning åt de barnfamiljer som berörs av ifrågavarande hyreshöjningar. Utskottet konstaterade att familjepolitiska kommittén bl.a. har till uppgift att förutsättningslöst ompröva familjebostadsbidragen och fann det önskvärt att denna prövning av bidragssystemet kan ske snarast möjligt. Riksdagen anslöt sig till utskottets uttalanden. Familjepolitiska kommittén arbetar för närvarande med frågan om en omläggning av = familjebostadsbidragen. Kommittén avser att lägga fram ett förslag under 1967. När kommitténs betänkande föreligger, ser jag det som en viktig uppgift att lösa de frågor som har samband med familjebostadsbidragen. Tidpunkten för en reform på detta område blir det tillfälle att återkomma till.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är emellertid ledsen att statsrådet givit mig ett så otillfredsställande svar. Statsrådet förklarar att han uppfattat min fråga så, att den »i första hand gäller familjebostadsbidragen och möjligheterna att genom dessa bidrag bereda kompensation för hyreshöjningar som kommer att ske vid årsskiftet». Ja, min fråga var om statsrådet var beredd att lägga fram några förslag för att kompensera barnfamiljer och övriga i lägre inkomstlägen med anledning av de höjning hyreshöjningar som kommer att inträda. Jag åsyftade emellertid inte någon begränsning till frågan om familjebostadsbidragen. Statsrådet omtalar att familjepolitiska kommittén arbetar med frågan om en omläggning av familjebostadsbidragen och att den kommer att lägga fram resultatet av sitt arbete under 1967. Hyreshöjningarna äger rum nu den 1 januari. När under 1967 kommer denna kommitté att lägga fram sitt förslag? Det blir kanske i slutet av året, vilket innebär att förslaget, oavsett sitt innehåll, inte kommer att få några verkningar före 1968. I sak ger alltså svaret på min interpellation inget klart besked om huruvida det blir någon kompensation för de hyreshöjningar som kommer att genomföras i anledning av årets beslut angående räntebidragen. Inget besked alltså! Det var i årets — alltså 1966 års — statsverksproposition som förslagen om avveckling respektive minskning av räntebidragen framlades. Tid borde ha funnits att samtidigt planera för en kompensation till barnfamiljerna. 1963 års justering av inkomstgränserna för familjebostadsbidragen innebar en av det förändrade penningvärdet föranledd uppräkning av gränserna. Sedan dess har, som alla vet, en fortlöpande prisstegring ägt rum. Ovanpå denna kommer de nu av regeringen godkända hyresstegringarna. Jag har läst att det i några fall kan bli fråga om höjningar på ända upp till 39 procent. Jag står emellertid inte för påståendet och vill inte här tvista om saken. Det är möjligt att det inte kommer att bli en så hög gräns. Jag frågar statsrådet Aspling: Hade inte regeringen haft möjlighet att i avvaktan på de förslag familjepolitiska kommittén kan komma att lägga fram föreslå någon provisorisk uppräkning av beloppen? Sedan år 1963 har konsumtionsprisindex stigit med 23 enheter, Enligt en av riksdagens upplysningstjänst verkställd beräkning har bostadskonsumtionens andel av den totala privata konsumtionen gått upp från 9,2 procent år 1963 till 10 procent år 1965. Motsvarande siffror för bostadskonsumtionens andel av hushållens disponibla inkomster var år 1963 8,4 procent och år 1965 9,3 procent. Allt detta är kända fakta. Syftet med min interpellation var att få klarhet i huruvida regeringen hade för avsikt att lägga fram något förslag till nästkommande års riksdag om en kompensation för hyresstegringarna. Herr Aspling har svarat med ett nej. Jag beklagar det och skulle vilja fråga: Vid vilken tidpunkt under år 1967 tror statsrådet att denna familjepolitiska kommitté är färdig? När tror Ni att riksdagen kommer att ta ställning till det förslag som kommittén presenterar? Kan statsrådet vidare tänka sig att under början av nästa år åstadkomma något annat förslag för att kompensera de människor som befinner sig i lägre inkomstlägen? Jag vill härvidlag peka på en särskild kategori, nämligen folkpensionärerna. Hyreshöjningarna har ingen direkt inverkan på den enskilde pensionären, om han bor i Stockholm eller på annan ort där så gott som hela hyran täcks genom kommunala bostadsbidrag. Men hur blir förhållandet för pensionärerna i de kommuner där de kommunala bostadstilläggen endast utgör en del — i några fall en mycket liten del — av hyran? Jag behöver inte upplysa herr statsrådet om antalet kommuner i vilka inte hela hyran täcks av kommunala bostadstillägg. I stället vill jag fråga: Hur ser statsrådet på den försämring av folkpensionärernas situation som blir en följd av hyreshöjningarna? Med hänsyn till det negativa svaret skulle jag dessutom vilja tillåta mig att vidga hela frågan till att omfatta de allmänna socialpolitiska perspektiven. Anser statsrådet att den nu beslutade hy höjning reshöjningen svarar mot de socialpolitiska målsättningarna och mot socialministerns egen ambition att genom socialpolitiska åtgärder förbättra levnadsvillkoren för barnfamiljer och övriga med lägre inkomster?

Herr talman! Herr Jansson berörde i slutet av sitt anförande bl.a. pensionärernas situation och ställde en fråga om vilka hyreskostnader de får efter nyåret.

I bl.a. Göteborg och Malmö höjs de för övrigt fr.o.m. den 1 januari 1967. I orter med större hyresmarknad är det också vanligt att bostadstilläggen, med eller utan maximering, är baserade på den faktiska bostadskostnaden och alltså kan stiga om hyran höjs. Denna utformning av bostadstilläggen gäller bl.a. i praktiskt taget alla kommuner med över 30 000 invånare. Enbart i dessa kommuner bor ca 350 000 pensionärer. Jag har också, herr Jansson, redan i ett tidigare svar i denna kammare sagt att folkpensionärerna även under kommande budgetår kan påräkna ett standardtillägg. Herr Jansson utvidgade på sitt sätt hela denna diskussion. Han berörde en rad ting, t.ex. konsumentprisindex.

Låt mig ändå göra några påpekanden. När herr Jansson talar om en höjning med en tredjedel av nu utgående hyror, har han fel. Herr Jansson har endast räknat med grundhyran som utgående hyra, och då blir beräkningsunderlaget oriktigt. De verkliga hyreshöjningarna får inte så stor omfattning som herr Jansson vill göra gällande. Hyreshöjningarnas bakgrund är reparationsoch driftkostnader, som svarar för ett par procents hyreshöjning samt diskontohöjningen som medför en hyreshöjning på några procent. I övrigt är det fråga om höjningar som är ett led i strävandena att utjämna hyressplittringen. Jag kan inte tänka mig att herr Jansson skulle anse det vara riktigt att upprätthålla en hyressättning, som skapar stora skillnader i hyra mellan olika årgångar av bostäder. En barnfamilj som exempelvis bor i ett hus byggt 1957 — det årtal som herr Jansson nämner i sin interpellation — har en helt annan hyra än en familj som bor i en bostad byggd 1965 eller 1966. Dessa frågor har emellertid, som jag nyss framhöll, varit uppe till ingående diskussion i våras i samband med riksdagens beslut om reducering av de statliga räntesubventionerna, varför det inte finns skäl att i dag ta upp den debatten på nytt. Frågan om utformningen av ett familjestöd och därmed en eventuell omläggning av familjebostadsbidraget är, som jag har sagt, föremål för familjepolitiska kommitténs överväganden.

Det blir tillfälle, herr Jansson, att återkomma till dessa ting. Låt mig dock allra sist säga, att vi är helt medvetna om att de familjepolitiska åtgärderna är väsentliga och att utformningen av det familjepolitiska stödet i framtiden är en viktig fråga. Det var också bakgrunden till att regeringen tillsatte familjepolitiska kommittén.

Herr talman! Herr statsrådet säger att det inte är vanligt att man från denna talarstol lämnar exakta data om utredningars och kommittéers arbete. Det kan jag i och för sig förstå. Men det måste väl vara ett ständigt gnagande bekymmer för socialministern, hur man skall kunna kompensera de människor som nu kommer att få sämre levnadsförhållanden. Det är nog riktigt att de 39 procent jag nämnde — jag reserverade mig för övrigt för siffran — skall räknas på grundhyran. Men vi behöver inte tvista om den saken, ty vi vet alla att det blir väsentliga hyreshöjningar den 1 januari, och det är liksom tillräckligt. Herr Aspling frågade om min uppfattning beträffande den politik som tar sikte på en utjämning av hyresnivån. Jag skall inte ta upp hela den frågan, men om man vill åstadkomma en utjämning av hyresnivån, så borde man ju inte bara höja hyrorna. Det förhållandet att man nu efter hand höjer hyrorna för många grupper medför ju inte att andra grupper får lägre hyror. Ännu mer eftertrycklig kommer denna utjämning att bli, när man så småningom avskaffar hyresregleringslagen. Jag vill i detta sammanhang säga, att jag inte alls delar den uppfattning som socialstyrelsen ger uttryck för i sitt remissvar över förslaget till ny hyreslagstiftning. Däremot kan jag helt instämma i det särskilda yttrande som byråchefen Göta Rosén fogat till socialstyrelsens remissvar. Byråchefen Roséns yttrande lyder: »Jag räknar liksom de sakkunniga med att ett genomförande av förslagen måste i många fall medföra hyreshöjningar som torde kunna bli avsevärda. Trycket på bostadsmarknaden synes under avsevärd tid framåt knappast komma att lätta annat än som följd av nämnda hyreshöjningar, vilka hindrar lägre inkomsttagare med barn att konkurrera om större bostad. Risk föreligger också för att hyreshöjningarna för dylika inkomsttagare kan framtvinga en ur social synpunkt icke acceptabel nedpressning av utrymmesstandarden. Med hänsyn härtill och då jag icke anser antagligt att man genom familjebostadsbidragen kan i tillfredsställande grad motverka följderna av hyreshöjningen anser jag att hyresregleringen tills vidare måste upprätthållas i uppenbara bristorter. Jag kan därför icke ansluta mig till det framlagda förslaget.» Hyresregleringslagen berör visserligen inte direkt den fråga jag framställt, men den kan mycket väl föras in i bilden när man diskuterar den ständiga upptrappningen av hyresläget, vilken medför att det blir allt svårare för lägre inkomsttagare att klara sina utgifter. När det gäller folkpensionärernas situation är det naturligtvis mycket viktiga upplysningar som statsrådet ger, t.ex. att man i Göteborg och Malmö höjer de kommunala bostadstilläggen och att 350 000 av landets pensionärer bor i kommuner med över 30000 invånare, där dessa frågor anses någorlunda tillfredsställande lösta. Men det är likväl höjning en minoritet av landets pensionärer, kanske ungefär hälften. Man kan inte låta bli att ägna också den andra hälften av pensionärerna en tanke. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att vad som nu sker innebär ett — temporärt, hoppas jag — nederlag för de socialpolitiska ambitioner som framför allt socialministern skall förvalta och vidareutveckla.

Herr talman! Jag ber att få upprepa vad jag sade i mitt tidigare inlägg, nämligen att detta inte är rätta tillfället att ta upp en allmän hyresdebatt. Sådana tillfällen har förelegat, och det kommer säkerligen flera dylika tillfällen i framtiden. Jag vill emellertid göra ett par påpekanden med anledning av herr Janssons senaste inlägg. Först skulle jag vilja citera herr Jansson själv. Det gäller inte vad han sagt från talarstolen här i dag utan vad som står i interpellationen som riktats till mig.

Som jag redan sagt är det inte alls fråga om någon sådan höjning av nu utgående hyror. För det stora flertalet lägenheter uppgår hyreshöjningen till högst 5 procent. Ett par procent beror på diskontohöjningen i somras, och ett par procent hänför sig till ökade reparationskostnader och andra driftkostnader. Därtill kommer emellertid särskilda höjningar för en del hus men långt ifrån för alla. Dessa höjningar beror på att statliga subventioner slopas eller minskas. Detta beslut fattade riksdagen i våras, och det är, som jag har påpekat, ett led i strävandena att minska hyressplittringen. Vad det innebär vet herr Jansson säkert lika bra som jag, men för säkerhets skull kan vi ju ta ytterligare ett exempel — jag nämnde ett förut. Ta två barnfamiljer med samma antal barn, med samma inkomster och med samma familjebostadsbidrag. De bor i lika stora lägenheter med i stort sett samma standard. Enda skillnaden är att den ena barnfamiljen betalar en avsevärt högre hyra än den andra, därför att huset råkar vara byggt senare. Det är denna skillnad som riksdagen beslutat att i viss mån utjämna. Detta är kärnpunkten i denna fråga. Men när riksdagen i våras beslutade om denna reduktion av statliga räntesubventioner uttalade riksdagen också — det har jag också framhållit i mitt svar — att familjebostadsbidraget inte kan anses vara ett lämpligt instrument för att bereda ersättning åt de barnfamiljer som berörs av ifrågavarande hyreshöjningar. Riksdagen har ansett att dessa frågor bör tas upp när familjepolitiska kommittén redovisat resultatet av sitt pågående utredningsarbete beträffande en omläggning av familjebostadsbidragen, och därvid har förutsatts att barnfamiljernas behov av ökat ekonomiskt stöd därigenom kommer att beaktas. Jag har velat göra detta tillägg med anledning av herr Janssons senaste kommentar till mina förra påpekanden. Jag är alldeles övertygad om att man i familjepolitiska kommittén kommer att ägna utomordentligt stor omsorg åt denna fråga, ty den är central och mycket viktig just för barnfamiljerna och deras ställning i framtiden. Det är en stor socialpolitisk fråga. Om herr Jansson på något sätt vill ha en deklaration om mitt personliga engagemang på denna punkt, vill jag säga att jag betraktar det framtida stödet till barnfamiljerna som en av de verkligt stora sociala frågorna.

Herr talman! Jag är helt enig med statsrådets deklaration om betydelsen av denna fråga. Jag hoppas att den också skall få praktiska konsekvenser i de initiativ som herr statsrådet kommer att ta. Jag har emellertid ingen möjlighet att i dag konstatera detta. I stället gjorde jag den värderingen att vad som kommer utgör ett nederlag för sådana ambitioner. När herr statsrådet säger att familjebostadsbidragen inte är ett lämpligt instrument, vill jag säga att jag kan tänka mig bättre sådana, men man skulle dock gärna vilja ha dessa instrument redan vid genomförandet av så väsentliga försämringar som inträffar genom hyresstegringarna från och med 1 januari 1967. Jag skall inte förlänga debatten på denna punkt. Jag vill bara säga att statsrådet egentligen är oförhindrad att ta initiativ till instrument som är lämpligare än dem man nu har. Vad beträffar hyreshöjningarnas storlek vill jag säga att det är riktigt att beräkningen var gjord på grundhyrorna, men jag är inte ensam om den tolkning jag tidigare gjorde. Jag medger att jag vid skrivningen av min interpellation något inspirerades av ordföranden i Hyresgästernas riksförbund, som dagen innan i en tidning hade uttalat: »Vi inom hyresgäströrelsen har kraftigt reagerat mot det oskickliga sätt på vilket statsmakterna handlat. Att behöva höja hyrorna med en tredjedel och mera framstår som helt obegripligt för de hyresgäster som drabbas av beslutet.» Herr Svensson i Hyresgästernas riksförbund och jag kan ju diskutera det sakliga underlaget för detta påstående, men det kunde lika gärna vara en angelägenhet mellan herr Svensson och statsrådet Aspling, eftersom de är partivän ner. Därom skall jag emellertid inte tvista.

Herr talman! Herr Andersson i öÖrebro har i en interpellation berört läkemedelsförordningen, <giftförordningen och <bekämpningsmedelsförordningen samt erinrat om att bekämpningsmedel måste vara registrerade för att få användas. Med utgångspunkt häri har herr Andersson frågat justitieministern, om han anser att registreringsplikt bör föreligga även för kemiska preparat samt om han är beredd att vidta åtgärder -— exempelvis genom en förbättrad lagstiftning — så att förgiftningsolyckor i framtiden till stor del kan förhindras eller motverkas. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Läkemedelsförordningen, giftförordningen, bekämpningsmedelsförordningen och narkotikaförordningen av år 1962 innebar en samlad ny författningsreglering på området, Förordningarna innehåller i flera avseenden skärpta bestämmelser för kontrollen av de ämnen som författningarna avser. Tillämpningen av giftförordningen och bekämpningsmedelsförordningen ställdes under högsta tillsyn av giftnämnden. Bekämpningsmedel får enligt bekämpningsmedelsförordningen inte saluhållas, överlåtas eller användas utan att vara registrerat av giftnämnden. Det har beräknats att ca 900 varor berörs av registreringsplikten. Registreringsarbetet är i många fall förenat med svåra bedömanden och har visat sig vara tidskrävande. Giftförordningen är tillämplig på alla ämnen eller beredningar, som med hänsyn till varans egenskaper och användning kan befaras orsaka död, sjukdom eller kroppsskada hos människor. Detta innebär att förordningen är tillämplig även på nytillkommande ämnen i motsats till den tidigare gällande giftstadgan, som var tillämplig på särskilt förtecknade varor och alltså inte automatiskt anpassades efter utvecklingen av varusortimentet. Reglerna om märkning av hälsofarliga varor har skärpts i giftförordningen i förhållande till äldre bestämmelser. Förordningen skiljer mellan gifter och vådliga ämnen av vilka gifterna är de farligare. När gift överlåts, skall förpackningen vara försedd med uppgift om vilka ämnen som ger varan den hälsofarliga egenskapen. Sådan s.k. kvalitativ deklaration var tidigare föreskriven i huvudsak endast för vissa växtskyddsmedel. Giftnämnden avser att föreskriva kvalitativ deklaration även för vådliga ämnen. Underlåtenhet att följa märkningsbestämmelserna = är straffbelagd. Av betydelse för att bedöma en varas hälsofarlighet är inte bara att veta vilka ämnen som ingår i varan utan också att känna till varans egenskaper vid olika former av användning. Ett stort ansvar åvilar tillverkarna och handeln för att förmedla kunskap till köparna i dessa avseenden. Giftnämnden avser att genom ökad upplysning inskärpa betydelsen av att kännedom om hälsofarliga varors egenskaper förmedlas till dem som skall använda dessa varor. En generell registreringsplikt för kemisk-tekniska preparat skulle stöta på i det närmaste oöverstigliga praktiska svårigheter. År 1961 uppskattades antalet sådana preparat med användning i Sverige till lågt räknat 20 000. Detta utesluter inte att registreringstvång kan övervägas för vissa grupper av varor. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att den nya författningsregleringen på området varit i kraft endast omkring tre år och att erfarenheterna av bestämmelserna är begränsade. Giftnämnden skall i sin egenskap av tillsynsmyndighet följa tillämpningen och i mån av behov avge förslag till ändrade bestämmelser. En verksamhet av stor betydelse i samband med förgiftningsfall utövas av giftinformationscentralen vid karolinska sjukhuset. Centralen upprättar utförliga kartotek över ämnen och preparat som har förorsakat eller kan tänkas förorsaka förgiftningar. Den står allmänheten till tjänst med information och är tillgänglig för landets läkare dygnet runt för upplysningar samt lämnar även förslag till lämpliga behandlingsmetoder mot akuta förgiftningar.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Förgiftningsolyckorna har under senare år varit föremål för stor uppmärksamhet världen över. Flera undersökningar visar att detta problem har en mycket stor räckvidd. Inte minst här i Sverige har utvecklingen gått mot en mycket skrämmande ökning. Den kemiska forskningen har givit oss ett stort antal nya preparat — socialministern nämnde att vi har cirka 20 000 kemiska preparat. Samtliga preparat för läkemedel och bekämpningsmedel uppgår till över 40000 här i Sverige. Givetvis uppstår svårigheter för en läkare när han skall behandla förgiftningsolycksfall. Ingen enskild läkare kan ha kunskap om innehållsämne, toxicitet, symtom och behandling för alla dessa preparat. Dess värre finns ingen enkel förteckning tillgänglig. Utländska uppslagsverk äger inte giltighet. När en läkare får in ett förgiftningsolycksfall har han, som socialministern sade, att vända sig till giftinformationscentralen, som är knuten till karolinska sjukhuset, för att få toxikologisk information. Giftinformationscentralen har fått en oerhörd ansvällning av förfrågningar. När den startade 1961 var antalet förfrågningar 1131, år 1965 var antalet 5 500 och i november i år var det uppe i 7000. Ett mycket allvarligt problem för centralen är de svårigheter som föreligger när det gäller att insamla informationsmaterial. Det är framför allt källarfabrikanter och importörer av utländska preparat som utgör ett speciellt problem. På min fråga i interpellationen, om registreringsplikt bör föreligga för kemiska preparat, uttalar socialministern i sitt svar att detta skulle stöta på oöverstigliga praktiska svårigheter. Han utesluter dock inte att registreringstvång kan övervägas för vissa grupper av varor. Jag finner självfallet den sista passusen vara glädjande. Jag förstår att giftnämnden inte för dagen har resurser att klara av den kraftiga ökning av arbetsbördan, som skulle bli följden av en registrering av kemiska preparat. Jag får dock hoppas att det beslut som riksdagen fattade i våras — i anledning av allmänna beredningsutskottets utlåtande över en av mig väckt motion — om att giftinformationscentralen skulle få ökade resurser kommer att ge ett gott resultat. Socialministern uttalar också i sitt svar att giftnämnden avser att föreskriva kvalitativ deklaration även för vådliga ämnen, vilket jag har all anledning att hälsa med tillfredsställelse. Det i interpellationen anförda fallet vid skofabriken Parant i Malmö visar, att man på något sätt måste komma till rätta med s.k. hemliga preparat. Vissa tillverkare betraktar sammansättningen av sin vara som en fabrikationshemlighet och underlåter att deklarera preparatets innehåll. Härvidlag föreligger en lucka i lagstiftningen som borde täppas till, vilken mening även uttalades av det nordiska juristmötet i Stockholm i slutet av augusti i år. Förgiftningsolyckorna vid skofabriken Parant i Malmö är ingen isolerad företeelse inom skoindustrien. Både i Nässjö och i Jönköping har likartade förgiftningsfall inträffat med samma preparat, men där fick dessa inte så katastrofala följder för de anställda och för fabrikens fortsatta drift. Vid skofabriken Parant i Malmö har man nu fått nedlägga driften på grund av produktionsrubbningar och förseningar som föranletts av alla förgiftningsfall bland personalen. Där står nu 36 personer utan arbete på grund av att man använt ett s.k. hemligt preparat. Yrkesmedicinska kliniken i Lund har undersökt detta fall, och docent Teining, som är verksam på denna klinik, vet ännu i dag inte vad som är orsaken till förgiftningarna. Det är uppseendeväckande att man skall köpa in utländska preparat, som inte har någon som helst deklaration på förpackningen, och använda dem, såsom t.ex. i detta fall vid skotillverkning. Docent Teining har nu att utföra ett detektivarbete. Han får tillskriva företaget i USA och har att samla in en bit i taget för att kunna göra en analys av innehållet. Jag tycker att detta förhållande är otillfredsställande. Uppenbara faror föreligger dessutom fortfarande, eftersom enligt vad jag kan förstå samma preparat även finns i sprayförpackningar för användning till mockaskor. Det har förekommit fall av förgiftningsolyckor i några skoaffärer där man använt detta preparat. Det är tydligt att det är mycket svårt att få en effektiv kontroll över denna hantering. Det är, såsom socialministern uttalade i sitt svar, ett stort ansvar som åvilar tillverkarna när det gäller att förmedla kunskap till köparna om dessa kemiska preparats hälsofarlighet och egenskaper vid olika former av användning. Men det är tydligt att detta ansvar suddas ut när det gäller en fabrikshemlighet, och även om reglerna i giftförordningen har skärpts beträffande hälsofarliga varor finns det fortfarande stora brister. Läser man medicinalstyrelsens = giftinformationscentrals verksamhetsberättelse framstår denna brist som uppenbar. Jag citerar: »Ett mycket allvarligt problem är de svårigheter, som föreligger för centralen att erhålla aktuell information om marknadens farligaste grupp av förgiftningsmedlen d.v.s. bekämpningsmedlen. Enligt den nya giftlagstiftningen sker numera en registrering av bekämpningsmedlen hos giftnämnden. Giftnämnden har välvilligt ställt vissa begränsade uppgifter om de enskilda bekämpningsmedlen till giftinformationscentralens förfogande. Konfidentialitetsbestämmelser tillåter icke giftnämnden att lämna ut fullständig deklaration på preparaten. Utan en dylik deklaration kan giftinformationscentralen icke tillfredsställande bedöma preparatens akuta toxicitet. Många gånger är det okända lösningsmedlet farligare vid en akut förgiftning än den ur bekämpningssynpunkt aktiva substansen. Dessutom innehåller de nyregistrerade bekämpningsmedlen ofta aktiva substanser om vars akuta toxicitet mycket begränsade eller inga uppgifter alls står att finna i litteraturen. Enda möjligheten för giftinformationscentralen att i sådana fall bedöma preparaten är att erhålla tillgång till de betydligt fullständigare uppgifter, som fabrikanten har tillgängliga och levererar till giftnämnden.

Sekretessbestämmelserna bör väl på något sätt överses. Nu har centralen givetvis ett stort ansvar för att inte upplysningar om preparatens innehåll släpps ut med påföljd att man görs ekonomiskt ansvarig av fabrikanterna. I Schweiz har frågan lösts på så sätt, att det tagits en försäkring med tanke på det ansvar som fabrikanterna kan kräva till följd av den upplysning som lämnas där. Det här är både en stor och allvarlig fråga, och trots att vi på olika områden har fått en ny lagstiftning — beträffande såväl läkemedelsförordningen, bekämpningsmedelsförordningen som giftstadgan — finns dock en hel del brister. Lagstiftningen är ju som statsrådet sade bara tre år gammal. Trots allt blir man dock något skrämd då man läser i läkartidningen om receptfria läkemedel. Det har gjorts en undersökning med anledning av arméläkarens skrivelse till medicinalstyrelsen om kvicksilverföreningar i olika preparat. I ett fall har man funnit uppseendeväckande stora mängder kvicksilver i ett hostpreparat, quillakomp, som används som hostbindande medel sedan många år tillbaka. Kvicksilverdosen är mer än 500 gånger större än den mängd som normalt beräknas ingå i födan, och 500 gånger större än vad världshälsoorganisationen har accepterat som daglig dos. Om quillakomp används under lång tid kan risk för kvicksilverskador föreligga, framhåller statens farmaceutiska laboratorium. Som en följd av undersökningen har nu tillverkaren ansökt om registrering av en kvicksilverfri variant av denna hostmedicin. Jag tackar socialministern för svaret, men vad man i första hand skulle vilja är, att giftnämnden och giftinformationscentralen får ökade resurser, så att de på ett bättre sätt kan följa den kolossala expansionen inom den kemiska industrien. Alla måste med tillfreds ställelse hälsa en bestämmelse om att tillverkare av kemiska preparat blir tvungna att på preparatet sätta på en deklaration, ty det är horribelt att människor skall utsättas för de nuvarande stora riskerna. Det är ju inte meningen att man av konkurrensskäl skall i sekretessbestämmelserna = förtiga förekomsten av giftiga ämnen i preparatet.

Herr talman! I tredje lagutskottets förevarande utlåtande behandlas frågan om en förlängning av hyresregleringslagen. Det är andra gången i år som utskottet haft att ta ställning till den frågan. I våras förlängdes lagen att gälla t.o.m. den 30 juni 1967, och nu är det aktuellt att förlänga den t.o.m. den 30 juni 1968. När utskottet enhälligt har tillstyrkt en förlängning av lagen, har utskottet gjort det på förslag av Kungl. Maj:t. Utskottet skriver: »Oaktat förseningen torde enligt uppgift Kungl. Maj:ts förslag i ämnet kunna remitteras till lagrådet under våren 1967.

I sitt remissvar över de sakkunnigas förslag har hyresrådet uttalat att en hel del åtgärder i liberaliserande syfte kan vidtas för att göra avvecklingen av hyresregleringen så smärtfri som möjligt. Hyresrådet pekar på att det framför allt är möjligt att upphäva 3—5 §§ i hyresregleringslagen och att i stället i större utsträckning tillämpa 6 §, som innebär att hyresvärd och hyresgäst får avtalsfrihet så att säga under hyresnämndernas hägn.

Hyresrådet betonar också vikten av att en sådan övergång göres så snart som möjligt, så att inte en avveckling av den olycksaliga regleringen fördröjes i onödan. Ett sådant system anser hyresrådet kunna träda i kraft den 1 juli 1967, och rådet säger i sammanhanget att en viss översyn av 6 § i hyresregleringslagen behöver företagas. Och så betonar man att det inte behövs någon ytterligare utredning för att företa en sådan översyn. I en reservation har jag tagit upp detta resonemang. Jag tycker det är angeläget att vårriksdagen 1967 får ett förslag om en sådan uppmjukning av hyresregleringslagen. Slutligen erinrar hyresrådet mycket försynt om sin skrivelse den 18 maj 1965. Det var en skrivelse som hyresrådet i enlighet med givna direktiv avlåtit till Kungl. Maj:t, där man begär en avveckling — en regional och kategorimässig avveckling, som termen lyder — av regleringen. Hyresrådet konstaterar i denna skrivelse att några egentliga olägenheter inte uppkommit genom den avveckling som man tidigare har föreslagit och som Kungl. Maj:t har vidtagit. Det har gjorts gällande att omfattande hyreshöjningar gjorts i de områden där regleringslagen inte gäller längre. Men, säger hyresrådet, närmare undersökningar har icke bekräftat detta. Och så föreslår man att hyresregleringen bl.a. skall avvecklas så att den helt upphör i 74 orter. Kungl. Maj:t har icke tagit upp skrivelsen till prövning; när en fråga besvarades i höstas sades att man fortfarande prövar ärendet. Men jag vill kraftigt understryka att ju mindre man har kvar av det hyresreglerade området dess mindre blir problemen när den slutliga avvecklingen skall genomföras. Detta är, herr talman, anledningen till att herr Lidgard och jag till utskottsutlåtandet nr 60 från tredje lag utskottet har fäst en reservation, till vilken jag vill yrka bifall.
Herr talman! Högerreservanterna föreslår att nuvarande hyresregleringslag försvagas och snabbt avvecklas i skilda avseenden, detta utan att något annat lagstiftningsförslag har hunnit utarbetas eller att den allmänna hyreslagen förbättrats i väsentliga stycken. Reservanterna bygger sitt uttalande på ett remissvar från statens hyresråd till hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande. Men det är ju endast ett remissvar och dessutom ett svar från ett icke enhälligt hyresråd. Vore det inte riktigare att som utskottet föreslår ge Kungl. Maj:t en tillräcklig tidsfrist för att ärendet skall få en allsidig och grundlig behandling i kanslihuset? Samtliga remissvar bör ingående kunna behandlas, och lagrådet skall, enligt vad utskottet inhämtat, behandla frågan under våren 1967. Riksdagen får i god tid möjlighet att behandla ärendet under 1967. Reservanterna gör sig medvetet eller omedvetet i sin skrivelse skyldiga till felaktiga slutsatser. Det heter i reservationen att »reglerna för hyressättningen verkar vidare på det sättet att reparationer och förbättringsarbeten missgynnas, vilket i sin tur åstadkommer en tendens till förslumning av det äldre fastighetsbeståndet. Åtskilliga fastigheter rives enbart av den anledningen, att det icke synes ekonomiskt lönsamt att reparera och förbättra denna med nuvarande regler för bestämmandet av hyran.» Fastigheterna rivs inte enbart av dessa skäl. Det är alltför kategoriskt. Många fastigheter köps — framför allt de i centrumlägena — för att omvandlas till varuhus, bankpalats eller andra affärslokaler, och många av dessa fastigheters bostäder kunde användas många år framåt med ett minimum av reparatio ner och förbättringar. Det finns talande exempel härpå inte minst i Stockholm. Jag nämner bara det s.k. Strindbergshuset, men jag kunde nämna fler. Det är emellertid en lysande affär för fastighetsägaren att avyttra sin egendom, och detta är helt avgörande för fastighetens öde. Jag har tidigare i denna kammare framhållit att en modernisering och förbättring av en gammal fastighet i dagens läge är en förmånlig investering för ägaren. Hyresnämnderna är generösa vid sin bedömning av kostnaderna för en modernisering — man räknar bl.a. i allmänhet in även sådana reparationskostnader som redan är ersatta genom den generella hyreshöjningen. Detta görs därför att det är svårt att skilja på modernisering och vanlig reparation; det blir en bedömningsfråga. När det sedan gäller de reparationer, som ingår i den generella årliga hyresjusteringen, så är i allmänhet hyresmarknadens parter överens om den reparationsvolym som ingår i den ekonomiska uppgörelsen om hyrorna. Att inte alla fastighetsägare följer reglerna utan försummar reparationerna skall de väl inte ha extra betalt för — eller hur, herr högerreservant? Reservanterna uttalar vidare: »Erfarenheterna av den hittills genomförda avvecklingen måste betecknas såsom mycket goda.» Reservanterna föreslår därför att hyresgäst i princip bör få frihet att avtala om skäliga hyresbelopp. Ja, hur är det med den saken? är erfarenheterna goda och blir det skäliga hyror på marknaden, när marknaden släpps fri? De som hyr affärslokaler har sedan någon tid tillbaka prövat den fria hyresmarknaden och kan själva få vittna. Jag vill anföra ett utdrag ur en artikel i senaste numret av tidningen Köpmannen. Där skildras ett möte mellan affärsmännen i Karlshamn, där Köpmannaförbundets egen jurist Tage Grubbe tog upp frågan om de stora hyreshöjningar som begärts för affärs lokaler. Herr Grubbe sade bl.a. enligt tidningsreferatet: »De aktuella och omskrivna hyreshöjningarna för ett par affärslokaler i staden är inget annat än chockhöjningar. Det är fråga om oskäliga hyror — även om man tar hänsyn till att hyrorna är höga i centrala lägen. Man höjer inte med 300 procent på en gång.» Två andra hyresärenden i samma stad ligger nu och väntar på domstolsbehandling. I det ena fallet hade hyran höjts från 6500 kronor per år till 45 000 kronor, och i det andra fallet inleddes det hela med ett bud från hyresvärden om en höjning på 36 000 kronor. Inte kan man kalla dessa erfarenheter goda — det får högerreservanterna ursäkta. I dagarna har stockholmspressen offentliggjort att bostadsförmedlingen i staden sett sig nödsakad att annonsera ut vissa lägenheter, uppförda utan statliga lån men med skyhöga hyror. Eller vad sägs om en hyra för en tvårumslägenhet på Upplandsgatan på 9 720 kronor per år eller för en femrumslägenhet 17 700 kronor per år? Den fria hyresmarknad som reservanterna eftersträvar är kanske snart en realitet med sådana hyror — en följd av upptrissade tomtvärden och alltför höga byggnadskostnader. Kanske inser också reservanterna att en lagstiftning mot oskäliga hyror är högst berättigad. Det är den lagstiftningen vi avvaktar liksom lagskydd för besittningsrätten. Utskottsmajoriteten avvisar högermotionerna I:808 och II: 983 och anser att det torde vara uteslutet att utan ingående utredning lägga motionärernas förslag till grund för lagstiftning. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har egentligen inte gjort annat än citerat vad hyresrådet yttrat när rådet dels redogör för de rykten som förekommit om oskäliga hyres höjningar och dels efter närmare undersökningar konstaterat att ryktena inte kan bekräftas. En och annan tidningsnotis kan inte gärna jäva hyresrådets generella bedömning. Och det är ju hyresrådet, herr Svenning, som är att betrakta som vår sakkunskap på detta område. Hyresrådet har sedan 1957 Kungl. Maj:ts uppdrag att utreda läget på hyresmarknaden och i den omfattning som rådet finner lämpligt efter hörande av kommunen föreslå den avveckling av hyresregleringen som utredningen ger anledning till. Detta har hyresrådet gjort, och sedan har Kungl. Maj:t bara låtit deras utredning och förslag ligga. Det är kanske inte så tacksamt för hyresrådet att verkligen anstränga sig med att göra detaljbedömningar i varje kommun i varje olika avseende när sedan ingenting händer. Herr Svenning säger sedan att hyresrådets förslag om att införa en viss avtalsfrihet också är farligt. Vad reservanterna begär är att Kungl. Maj:t skall överse reglerna och lägga fram en proposition till vårriksdagen 1967, så att inte systemet med 8 6 skulle kunna bli farligt i den bemärkelsen att det medför oskäliga hyror.

Herr talman! Herr Bengtson säger att han bara skildrat frågans uppläggning. Jag har skildrat verkligheten. Kanske verkligheten får böja sig för någonting annat. Det kanske har kommit till det läget nu att verkligheten inte har något att göra med prognoser eller uppläggningen i övrigt. Det är beklagligt. Annars skulle jag kunna vittna om flera drastiska hyreshöjningar som har ägt rum. Jag kan trösta herr Bengtson med att vi samlar in material i hela landet, så det kan hända att jag kommer tillbaka med betydligt fler exempel när vi senare får tillfälle att diskutera frågan.
Herr talman! Jag är medveten om att verkligheten kan skildras på olika sätt. Vad jag har jämfört är hur hyresrådet och sedan herr Svenning har skildrat verkligheten.
Herr talman! Skillnaden kan kanske bero på att jag sitter dels i hyresrådet och dels också i fastighetsnämnd och i en hyresgästförening där vi på många sätt kan konstatera vad som sker.

Herr talman! Jordbruksutskottets hem« ställan om bifall till Kungl. Maj:ts proposition nr 152 är enhällig. Lika enhälligt avstyrks motionerna i anslutning till propositionen, med undantag för motionsparet I: 803 och II: 978. Vid behandlingen av dessa två motioner har utskottet delat sig i två hälfter. Med lottens hjälp har den delen, som gått motionärerna närmare till mötes, fått diktera utskottets beslut. Det gäller punkten c) i utskottsutlåtandet, vari yrkas att riksdagen måtte »i skrivelse till Kungl. Maj:t framhålla angelägenheten av att åtgärder vidtages för att kompensera ett intrång i Stora Sjöfallets nationalpark genom att utreda möjligheten av att avsätta en ny nationalpark i den lappländska fjällvärlden». Vi reservanter yrkar att motionen lämnas utan åtgärd i vad gäller utredning om en ny nationalpark. Vi motiverar vårt yrkande med att Kungl. Maj:t torde ha sin uppmärksamhet riktad på hithörande spörsmål. Såsom också framgår av propositionen, handlägger Kungl. Maj:t sådana frågor med stor aktsamhet och respekt. Tidpunkten synes också vara illa vald att nu, samtidigt som ett visst intrång i samernas marker beslutas, oroa och irritera dessa med att väcka frågan om en ny nationalpark. Den omfattande malminventering som pågår i Norrbotten såväl som planerna på en ny mellanriksväg mellan Kiruna och Narvik kan komma att påverka den framtida markanvändningen. Det synes därför vara skäl att »bida lite» med åtgärder för en ny nationalpark, så mycket mer som det knappast föreligger någon risk för oöverlagda ingrepp i denna fjällvärld. Jag vill erinra om att den lappländska fjällvärlden nästan helt ägs av kronan och att man tillämpar synnerligen restriktiva bestämmelser beträffande markanvändningen. Det råder således nästan totalt byggnadsförbud, varför beviljandet av tillstånd att uppföra den minsta lilla raststuga innebär en omfattande procedur, där en rad olika instanser skall höras. Ett eventuellt tillstånd är också förknippat med en mängd villkor. I fråga om jakt och fiske gäller också mycket restriktiva bestämmelser, vilka beträffande jakten sannolikt ytterligare kommer att skärpas i kommande ny jaktlag. Det föreligger alltså ingen risk för att det fjällområde som det här är fråga om, kommer att »nedlusas» av stugbebyggelse eller bli föremål för andra onödiga ingrepp. Den egentliga fjällvärlden är alltjämt i realiteten en enda stor nationalpark. Under dessa förhållanden kan det inte vara någon större brådska med att avdela något nytt markområde till nationalpark. I Norrbotten har för övrigt avsevärda arealer redan tagits i anspråk för dylikt ändamål. Vi har där inte mindre än sex nationalparker. Herr talman!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
Herr talman! Jag har begärt ordet för att delge kammarens ledamöter något av den uppfattning som ligger bakom motionen II: 973. Ordet nationalpark är relativt känt, och innebörden i det torde förstås av de flesta. Däremot torde man i allmänhet inte känna till omfattningen av de områden som bär detta namn och inte heller bakgrunden till deras uppkomst. Den fråga beträffande nationalparkerna som vi nu behandlar är långt viktigare än mången tror, och jag anser att det vore orätt, om den icke finge utrymme i vår debatt. och naturminnesmärken. Ett. .svar på skrivelsen från riksdagen var »Kungl. Maj:ts nådiga Proposition N:O 125 gifven den 17 Mars 1909», vilken upptog tio områden som förutsattes lämpliga att bevara. Enligt statsrådsprotokollet från nämnda dag hade också namnet »nationalparker» föreslagits. Namnet är alltså inte äldre. Dessa områden är icke heller så många som somliga tycks tro. Först av dem har vi som nämnts Stora Sjöfallet med 15 kvadratmil, därnäst Sarek med 19 kvadratmil och sedan ett område vid Abisko omfattande 5 000 hektar. De övriga områdena är relativt små, och det är alltså mycket ringa del av vårt lands areal som skyddas på detta sätt. För närvarande finns det 15 nationalparker i vårt land. »Ett afsättande af en nationalpark förutsätter åtgärder i tre särskilda afseenden: För det första måste, då det till nationalpark afsedda området förutsättes tillhöra kronan, detta område undantagas från nu gällande förvaltningsregler och för framtiden lämnas orördt, d.v.s. icke vidare tillgodogöras för kronans räkning. Vidare måste detta område fridlysas mot allt intrång, hvilket har till följd, att åtskilligt, som nu är tillåtet enskilda, måste för framtiden inom området förbjudas. Slutligen är det nödvändigt att vissa förvaltningsföreskrifter lämnas.» Litet längre fram i samma definition heter det: »En nationalpark är vidare äfven ett fosterländskt åskådningsmaterial. Det ligger i en nationalparks karaktär att locka till sig skaror af besökande.» För min del finner jag detta ypperligt. Här finns omtanke om naturen och därmed om medborgarna, en insikt om vårt mänskliga behov av tröst, vårt behov av det ursprungliga och av betrak telsen av orörd skapelse och stillhet. Vad blev det då av dessa vackra intentioner: »för framtiden «lämnas orördt», »fridlysas mot allt intrång», »fosterländskt åskådningsmaterial» och »skaror af besökande»? Naturligtvis följdes intentionerna till en tid, men sedan har ingreppen kommit. Jag återgår till år 1909 och statsrådets protokoll, vilket visar att det är klara ögon som utsett parken: »Sedan gammalt är, enligt hvad de sakkunniga yttra, trakten kring Stora Sjöfallet känd såsom ett av de naturskönaste områdena i vårt land. Själfva fallet måste anses såsom ett af de märkligaste i Europa. Att nejden därjämte är en af de af kulturen minst berörda framgår bl.a. däraf, att björnen där förekommer mindre sällsynt än på något annat ställe i Sverige.» Dessa uppgifter och omdömen består vid en granskning. De har hållit inför eftervärldens dom, och beslutet om dessa områdens fredning var vidsynt och klokt, även om man måhända gjorde för oss underliga bedömningar om de ekonomiska värdena, såsom när direktören vid skogsinstitutet talade om skogens värde såsom ringa och framhöll att »detsamma torde äfven gälla vattenfallet och andra härligheter inom området». I vilken tid som helst måste skönhetsvärdena, »härligheterna», framstå som större än den eventuella vinst i pengar som dessa områden skulle kunna ge. När ett så vidsträckt och variationsrikt land som Sverige till alla sina delar utom när det gäller dessa fredade och avskilda områden har utnyttjats för vår försörjning kan dessa verkligen sägas förtjäna att bevaras för framtiden.

Statsutskottets utlåtande över nämnda proposition nr 156 är daterat den 4 maj 1909.

Var riksdagens ledamöter då eniga om målsättningens riktighet? Ja, uppenbarligen. Det fanns inget att invända. Detta förefaller mig nästan gripande. Ett storartat initiativ just från riksdagen, utformat i skrivelsen av 1904, hade alltså lett till detta storartade resultat. Anade någon då att vad som därmed lyckligen åstadkommits för framtiden till efterkommandes fromma och landets nytta skulle vinna så föga respekt i senare riksdagar? Intrång har gjorts i Stora Sjöfallet. I dag finns en för mig ofattbar majoritet för förslag om ytterligare ingrepp av ytterst allvarligt slag. Det är något förödande som kommer att ske om 23 km? av nationalparken sätts under vatten genom dämning och jordmassor uttas inom området, t.o.m. vid själva tröskeln till Stora Sjöfallet. Om det invänds att ännu ett ingrepp inte betyder något när tre sådana redan gjorts, svarar jag att det som skett kan beklagas men att det som planeras är värre och kan undvikas. Det bör också undvikas, av den anledningen att ett intrång i dag kan beräknas medföra nya krav på rätt till intrång om några år. I dag kunde vi sätta en gräns. På sid. 3 i utskottsutlåtandet sägs att massuttagen »bör begränsas till så få områden som möjligt». Detta uttalande är mycket tänjbart. Den som gör uttagen tar precis så mycket han vill på så många ställen han finner det bekvämt och kan försvara sig med att han gjort uttagen på så få ställen som möjligt. Det torde vara svårt att bevisa att han har fel.

Den statliga vattenkraftsutbyggnaden kommer att nedtonas högst väsentligt, sade statsrådet. För denna upplysning är man tacksam, men man frågar sig: bör inte utbyggnaderna snarast upphöra? Som vi har sagt i vår motion har vattenkraften som producent av elenergi snart spelat ut sin roll. Det kommer inom kort att vara mindre lönande med vattenkraftverk. Det synes sannolikt att de kraftverk som byggs i forsarna fr.o.m. nu av framtida bedömare kommer att anses som resultatet av ekonomiskt lättsinniga personers beslut. Vad som framför allt kommer att vara en gåta för morgondagens människor är hur vi kunnat föröda oskattbara naturreservat och spoliera dessa områden som en gång av en enig riksdag reserverats för nationalparker, hur vi kunnat prisgiva den åt skövling för att utvinna elektrisk energi vid en tidpunkt då man allmänt börjat övergå till oljeoch atomkraftverk. Den förvaltning som statsutskottet år 1909 förutsatte har skötts dåligt då det gällt att bevara nationalparkerna »så som profstycken på ursprunglig eller märklig natur». Om man slår i Svensk Uppslagsbok, artikeln Stora Sjöfallet, finner man: »Fallet är skyddat mot utbyggnad genom att det ligger inom Stora Sjöfallets nationalpark.» Man måste för det första fråga: Hur länge? För det andra måste man fråga: Är det sant? Det står också i uppslagsboken: »Numera är vattenföringen under sommaren när magasinet i Suorva fylls, ofta ganska liten.» Skyddet för själva fallet är alltså rent klent. Under åren 1919—1923 skedde den första dämningen vid Suorva, vilken sedan följts av de andra, och man berörs illa av den likgiltiga klangen i dagens utskottsutlåtande när det omtalas att ytterligare 23 km? skall överdämmas. Då det gäller motionerna I: 798 och II: 972 kan jag naturligtvis instämma med dem. Om utskottets förslag skulle bifallas, torde nya vattenutbyggnader på annat håll inställas. Men jag tycker, att dessa andra utbyggnader under alla förhållanden icke bör ske. Stora Sjöfallet skall icke röras, eftersom det är nationalpark och skyddad egendom för hela vårt folk. Påståendet att ingrepp där skulle innebära att man skonar t.ex. Vindelälven gör på mig ett barockt intryck. Det låter nästan som om någon sade: »Du får dräpa A, om du inte slår ihjäl B.» Att skapa en annan nationalpark i stället, vilket yrkats i en annan motion, förefaller svårt när de orörda vidderna blivit så få. Man får även, såsom herr Lundmark mycket riktigt påpekade, ta hänsyn till samernas intressen. Herr talman! Ehuru jag är medveten om den starka majoritet som i utskott och riksdag i dag vill företa ett ingrepp i nationalparken, är jag övertygad om att flertalet svenskar ömmar för Stora Sjöfallets fortsatta och oinskränkta fridlysning. Hur vi en gång skall kunna förklara att vi fortsatte utbyggnaden av vattenfallen långt efter det att lönsamheten satts i fråga kan inte jag förstå. För att främja syftet med nationalparkens grundläggning och låta den för framtiden vara ett »fosterländskt åskådningsmaterial» för skaror av besökande bör vi i dag avslå proposition nr 1952. Jag yrkar fördenskull, herr talman, bifall till motion nr 973.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs och jag är eniga om att människan icke allenast lever av bröd. Men det finns också en annan sanning som är lika påtaglig, nämligen att även de största andar slocknar utan bröd. Naturen ger oss möjligheter till såväl bröd som skådespel men det ankommer på oss själva att förvalta och fördela dessa tillgångar på ett förnuftigt och lämpligt sätt. Så långt kan herr Nilsson i Agnäs och jag vara eniga. Sedan är det klart att vi kan ha olika värderingar och meningar när det gäller enskilda fall — i detta fall Stora Sjöfallet. Innan jag närmare går in på frågan om Stora Sjöfallet vill jag gärna säga, att naturvården förvisso är ett försummat område; det behövs där en väckelse. Vi får dock inte slå över åt andra hållet på sådant sätt att vi avstår från att göra bruk av våra resurser. Herr Nilsson i Agnäs vet hur det gick med mannen som grävde ned sitt pund; han fick ett dåligt betyg. Vad gäller den aktuella frågan, en fjärde suorvareglering, är det skäl att erinra om att skadan redan har skett. Nu rör det sig faktiskt endast om småsaker. Intrånget på nationalparken gäller 1,5 procent av parkens landareal, när denna stora dammanläggning är fylld. Det betyder att en mycket lång men smal remsa mark utefter stranden läggs under vatten.

Herr talman! Jag vet lika väl som herr Lundmark att människan icke lever av bröd allenast. Likväl betvivlar jag att de stora andarna skulle slockna, om vi inte gör detta intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Varifrån får vi brödet? Skall staten ge oss det genom att låta anlägga sådant som det är tveksamt huruvida det är lönande och som kanske blir betungande för oss som skattebetalare? Jag tror att det finns mycket annat som ger oss bröd, och jag är övertygad om att vi kommer att lösa brödfrågan även om vi inte bygger ut våra vattendrag. Herr Lundmark fortsatte med bibelspråk och talade om att gräva ned sitt pund. För min del uppfattar jag det så att vi gräver ned vårt pund om vi inte väl förvaltar våra stora naturvärden. Ett område på 23 km? är inte så litet Ni kan mäta ut det området i närheten av Stockholm och tänka er att ni lägger det under vatten!

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar gäller ett fortsatt intrång på Stora Sjöfallets nationalpark. Det första och på sitt sätt största gjordes genom 1919 års beslut, där man undantog ett stort område från nationalparken. När den första regleringen genomfördes 1927 fastställdes bestämmelser även för den undantagna delen vilka i princip är desamma som för nationalparken. Nu gäller det sålunda den fjärde sourvaregleringen. Departementschefen säger att nyttoöverskottet av regleringen beräknas vara osedvanligt stort. Men hur beräknar man nyttan av en fjäll miljö? Många säger att den är ovärderlig, andra säger att eftersom den är ovärderlig kan den inte värderas till mer än noll. Det skulle vara glädjande om vi kunde få något begrepp om vilket värde i pengar en sådan miljö bör åsättas. Detta skall naturligtvis också läggas i vågskålen. Den reglering som det nu är fråga om har stora tekniska och ekonomiska möjligheter att lyckas. Detta framgår av propositionen, och vi har även nämnt det i de motioner som jag närmast talar för. Naturvårdsorganen har i sina remissvar ansett att de av denna orsak inte bör motsätta sig regleringen. Man vill emellertid i detta sammanhang framföra en del önskemål och ställa några villkor. I motionerna yrkas att en utredning igångsättes om en ny nationalpark. Det är ett av önskemålen. Man hänvisar därvidlag till att i första hand Sulitelmas högfjällsområde med Piteälvens fjällsjöar skall tas i anspråk, vilket man också särskilt motiverar. Det andra önskemålet är att rädda Vindelälven. Jag skulle vilja säga att det samtidigt gäller att rädda oss från en miljardinvestering med dålig eller ingen förräntning. Jag skall inte nu ta upp någon Vindelälvsdebatt, men jag tycker att vi litet var fått en tankeställare i och med att Umeå stad nu förbereder att anlägga ett värmekraftverk. Detta var önskemålen och jag övergår så till villkoren. Att sådana förekommer beror på att frågan är underställd riksdagens prövning med hänsyn till att det inte föreligger någon Kungl. Maj:ts dispensmöjlighet. Man får inte göra några intrång på en nationalpark utan riksdagens medgivande. Detta skulle strida mot nationalparksidén, mot naturvårdslagens regler och mot det reglemente som Kungl. Maj:t år 1960 fastställt för Stora Sjöfallets nationalpark. De remissorgan som yttrat sig i denna fråga har framfört olika villkor som de vill ha tillgodosedda, och jag har särskilt antecknat fyra av dessa. Det första är att det skall genomföras en dokumentarisk undersökning av växtoch djurliv och samtidigt en naturgeografisk och geologisk undersökning. Dessa undersökningar skall också utföras i god tid; de undersökningar som tillkommit genom vanlig vattendom har ofta visat sig vara för sent påtänkta för att kunna ge en ordentlig dokumentation för framtiden. Det andra villkoret är att det skall vara en något så när riklig vattenföring i Stora Sjöfallet under turistsäsongen. Det är ju inte här fråga om något vanligt vattenfall, utan det rör sig helt enkelt om en sjö som flödar över i en annan genom ett stort och brett vattenfall, vilket ger en mäktig och i vårt land ovanlig naturupplevelse. Det tredje villkoret — i och för sig en småsak — framförs av naturvårdsnämnden, alltså det statliga ämbetsverket. Nämnden tycker inte att vattenfallsstyrelsens förslag till röjning av de områden, som kommer att friläggas vid lågt vattenstånd i magasinet är tillfredsställande, vilket kan förefalla som en onödig snålhet med hänsyn till att företaget i fråga har så god ekonomi. Det fjärde villkoret gäller uttagandet av massor för uppförande av bankar, till fördämningsarbeten o.s.v. Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté har speciellt pekat på tre områden som bör skyddas vid sådant uttag. Departementschefen har även uppmärksammat de ställda villkoren, och han uttalar att ett medgivande av intrånget måste förknippas med åtskilliga villkor. Han anför emellertid att man ännu inte kan bedöma dessa villkor, bl.a. av den anledningen att förhandlingar pågår mellan vattenfallsstyrelsen, d.v.s. exploatören, och två samebyar. Vi har just i tidningarna sett uppgifter om att åtminstone någon av dessa förhandlingar har spruckit. Vidare uttalar statsrådet att riksda gen inte behöver lägga sig i själva tillståndsgivningen för regleringen, eftersom detta är vattendomstolens uppgift. Vattendomstolen avvaktar dock riksdagens ställning till intrången, och jag vill understryka att detta är den enda och sista gången som riksdagen har någon inverkan på ärendets behandling. Det är vi som skall lämna medgivandet och som även skall ställa villkoren. Jag måste naturligtvis hålla med om att det kan vara svårt att i detalj gå in på dessa villkor, men att det är riksdagens rätt att ställa sådana måste man ha klart för sig. Ett av villkoren gällde vattenföringen vid Stora Sjöfallet. Denna är nu tillfälligt reglerad genom ett beslut av Kungl. Maj:t år 1964, i vilket uttalas att det skall rinna fram minst 100 miljoner m? vatten från Stora Sjöfallet per år. Men det finns även andra bud. Kammarkollegiet har i sitt remissyttrande föreslagit 400 miljoner m? under sommarperioden. Denna fråga har av regeringen överlämnats till vattendomstolen för utredning. Jag tycker också att det enda rimliga tillvägagångssättet är att man gör så och avvaktar Konungens beslut. Vad massuttagen beträffar är det naturligtvis svårt att gå i detalj. Departementschefen har föreslagit att domänverket får hand om övervakningen och möjlighet att medge uttag i samråd med naturvårdsnämnden, vilket jag hoppas är till fyllest. Beträffande motionens andra villkor — dokumentationen och röjningen — säger däremot statsrådet ingenting. Enligt min mening borde saken emellertid ha berörts. Utskottet har inte heller ansett det nödvändigt att uppställa några villkor rörande dokumentationen och röjningen och inte heller beträffande massuttagen. Jag vill emellertid tolka både departementschefens och utskottets hemställan på det sättet, att frågorna måste beaktas vid en slutlig utformning, och det som framhållits i motioner, i propositionen liksom i utskottets utlå tande bör kunna vara till ledning för de myndigheter som sedan skall handha saken. Principiellt håller jag alltså fortfarande på att villkoren bör fastställas av riksdagen men kommer inte att yrka bifall till motionen i dessa stycken. När det gäller önskemålet om kompensation genom utredning om en ny nationalpark och återhållsamhet i fråga om vattenkraftsutbyggnadspolitiken — om det tillåtes mig att använda ett så långt ord — anser jag att utskottsutlåtandet och reservationen ligger mycket nära varandra, och herr Lundmark sade också detsamma. Skillnaden är att utskottet vill skriva till Kungl. Maj:t, medan det i reservationen framhålles att detta är onödigt, eftersom Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på saken. Herr Lundmark underströk också i sitt anförande att det av propositionen och andra uttalanden av statsrådet Holmqvist framgår, att dessa ärenden behandlas med stor försiktighet och respekt. Staten äger dessutom större delen av dessa norrländska områden, som i realiteten utgör en enda nationalpark. I detta sammanhang skulle jag vilja säga att staten då också har ett ansvar, och jag hoppas också att staten kommer att kunna motstå exploateringsönskemål både från statliga myndigheter och andra. En sak i herr Lundmarks anförande måste jag dock vända mig emot. Jag förstår att han accepterar motionens syfte men att han inte anser tidpunkten lämplig, bl.a. av den orsaken att man kunde oroa samerna. Det finns andra saker som oroar dem — resultatet av malminventeringen, mellanriksvägen och kanske också annat. Däremot bör inte det förhållandet att man utreder en ny nationalpark och att man skyddar vattendrag från utbyggnad oroa dem på något sätt. De regler som gäller för nationalparkerna bör snarast anses utgöra ett skydd mot exploatering och därför tror jag att samerna kan ha eller få förståelse för detta. Herr talman! Med det anförda och i förhoppning om att vad som framhållits i motionen kommer att uppmärksammas vid den fortsatta handläggningen av denna fråga ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.